Fru talman! Jag skulle bara vilja fylla på med ytterligare några frågor till statsrådet. De frågor som har kommit upp nu ställer kanske de flesta av oss bakom. Vi är alla angelägna om att framför allt få reda på vad regeringen tänker göra åt dessa problem i de attraktiva lägena i skärgårdsområdena. Statsrådet vill inte föregripa arbetet på Finansdepartementet, som skall vara färdigt före sommaren. Men tiden börjar rinna bort. Det föranleder mig att ställa en fråga till statsrådet. Jag förutsätter att man i Finansdepartementet har tagit del av alla partiernas olika förslag till lösningar. För ungefär ett år sedan hade nämligen den bostadspolitiska utredningen den här frågan på sitt bord. Men sedan lyftes den över till Finansdepartementet. Jag skulle vilja höra statsrådets mening om t.ex. idén att skilja taxeringen för permanentboende från taxeringen för fritidsboende. Jag skulle också vilja höra statsrådets mening om att man skulle sänka permanentboendeskatten med 0,5 procentenheter och i stället låta den ackumuleras till ett försäljningstillfälle. Sedan undrar jag över möjligheten att man reducerar taxeringsvärdet vid förmögenhetsbeskattningen med t.ex. 100 000 för att åstadkomma en lindring. En del av de satsningar som är av miljökaraktär som sker ute i samhällena får i och med den senaste taxeringen mer eller mindre en bestraffning. Det är också mycket olyckligt. Är man beredd att ändra på själva taxeringsmodellen för att nå ett bättre resultat när det gäller det framtida ekologiskt hållbara samhället?
Fru talman! Kjell Ericsson poängterade att fastighetsskatten kan bli ett stort bekymmer för många människor, och det är inget tvivel om att skatter kan vara tunga att bära. Men ett stort bekymmer för alla i landet har varit de gigantiska budgetunderskott vi har haft, och både Kjell Ericssons parti och mitt parti har ett bra samarbete när det gäller att ta landet ur den budgetkris som vi har varit i. Det är ett första steg för att se till att människor får det bättre. Det finns brister i värderingen, säger Kjell Ericsson. Jag utgår från att myndigheten noga utvärderar - jag vet att man gör det - den värdering som sker och alltid är beredd att göra justeringar om det finns orimligheter. Hela syftet med fastighetstaxeringsprocessen är ju att nå fram till det marknadsvärde som fastigheten besitter. Vi har ju inte fastighetstaxering och sedan fastighetsskatt för att just beskatta boendet i sig, utan det ingår i kapitalbeskattningen. Olika tillgångar skall beskattas så lika som möjligt. Då gäller det att försöka finna just det marknadsvärde som fastigheten har. Då har vi ett system som består av dels värdeområden, där man försöker finna områdets värde, dels individuella mätningar, dvs. standarden på den enskilda fastigheten. Det är inte ett perfekt system, men det är ett system som ganska hyggligt försöker finna det marknadsvärde som det handlar om. Om man hittar fel och brister i det systemet, tycker jag att det är viktigt att myndigheten följer upp det och föreslår förändringar. När det gäller just de attraktiva områdena sade jag i mitt svar att det än så länge pågår ett arbete på Finansdepartementet, och det är för tidigt för mig att säga om det skall göras någonting och i så fall vad som skall göras. Det är viktigt att även här komma ihåg - jag kopplar det även till Jan-Olof Franzéns fråga - att jag just nu inte ser att det är aktuellt att koppla bort taxeringsvärdet från marknadsvärdet. Om det de facto är en hög efterfrågan på bostäder i vissa områden och det driver upp marknadsvärdet, är det ingen bra lösning att koppla bort just taxeringsvärdet från de faktiska värden som dessa fastigheter har. Hur den situation som en del hamnar i skulle kunna lösas får jag återkomma till senare, när analysen på departementet är klar. Jan-Olof Franzén kritiserar höjningen av fastighetsskatten. Det är klart att jag i många interpellationsdebatter möter moderater som vill sänka skatter på alla möjliga områden. Det handlar oftast om kapitalbeskattning, och här handlar det om fastighetsskatten. Man säger sig vara bekymrad över hur svårt människor har att bära dessa skatter. Men någon gång måste man också vara beredd att tala om vad det innebär för människor i andra änden, när man konsekvent vill sänka skatt efter skatt. Det kommer då att handla om minskade offentliga utgifter, och det kommer att bli en tung börda för dem som har det svårast i dag. Det vore hälsosamt om Jan-Olof Franzén också kunde ha det i åtanke. Nu skall vi diskutera fastighetstaxeringen. Men det är ett ständigt återkommande argument från moderaternas sida att alla skatter skall sänkas. Per Lager har ett antal förslag om hur Miljöpartiet skulle vilja lösa dilemmat i de populära områdena. Jag kommer inte att gå in konkret på de förslagen, utan jag hänvisar till att det pågår ett arbete på departementet. Han talar om att miljöinvesteringar och energibesparande investeringar straffas i systemet. Jag hade den frågan uppe i en interpellationsdebatt för någon vecka sedan. Vi skall ju ändå fånga marknadsvärdet, och om man vidtar energibesparande åtgärder som höjer värdet av fastigheten kommer det att avspeglas i taxeringsvärdet. Drivkraften för att göra de energibesparande åtgärderna är ju att man förbrukar mindre energi och på det sättet får det billigare. Om det avspeglas i att fastigheten blir mer värd är det inte orimligt att det syns även i taxeringsvärdet.
Fru talman! Jag håller med statsrådet om att det är viktigt att sanera Sveriges ekonomi och ta Sverige ur den ekonomiska krisen. Det är inte minst viktigt när det gäller att få sänkta räntor. Men det är ändå viktigt att man kommer till rätta med de skevheter som finns. Förr fanns det möjligheter att i taxeringsnämnderna korrigera en del skevheter och felaktigheter i statistikmaterial, men nu finns inte fastighetstaxeringsnämnderna längre. Uppenbarligen fungerar det inte riktigt bra heller. Just den skrivelse som Jan-Olof Franzén hänvisar till - det har kommit många sådana skrivelser samt brev och telefonsamtal - visar att det inte fungerar som det skall. Det kanske är bra om regeringen tittar på det också. Jag tror att det vore av värde att åter införa fastighetstaxeringsnämnderna, där det finns möjlighet att ta hänsyn till rådande förhållanden på ett annat sätt. I de nämnderna fanns tidigare både lokalkännedom och lokal kompetens, och det vore bra om regeringen övervägde att återinföra dem. I ett första steg borde man kanske inrätta sådana nämnder, inte minst när det gäller att se på de ärenden som blir överklagade. Det finns alltså många enskildheter som det kan krävas en speciell behandling av. En annan del som är intimt kopplad till den här frågan är förmögenhetsbeskattningen, och de kraftigt höjda taxeringsvärdena påverkar ju också förmögenhetsbeskattningen. Inte nog med att det i många fall blir en hög fastighetsskatt, utan det blir också en hög förmögenhetsskatt. Förvisso föreslås i vårpropositionen att gränsen för förmögenhetsskatten höjs från 800 000 kr till 900 000 kr. Det är bra - det kan lindra något i vissa fall - men för många kvarstår ändå problemet, inte minst när det gäller sambeskattningen av förmögenheter. Det är fråga om det inte är dags att avskaffa sambeskattningen av förmögenheter för äkta makar.

Fru talman! Det är naturligtvis riktigt, som statsrådet säger, att vi moderater vill sänka skatten. Ja, och vi har även i skatteutskottet arbetat för detta, just när det gäller fastighetsskatten. Vi vet att människor blir så hårt drabbade att de inte kan bo kvar i sina hus och hem. Då tycker vi moderater att man har gått för långt med skatteuttaget. Det är klart att man skall ta ut skatt på människor, men man skall ta ut den på ett sådant sätt att människor kan betala skatt; skatt efter bärkraft. Här slår man mot de svagaste grupperna i samhället, och det är många gånger pensionärer. Man slår mot arbetande människor, som har villor i samhällen, som går till sina jobb varje dag för att göra rätt för sig, men som likväl inte duger till att klara boendekostnaderna. Där menar vi moderater att vi skall se till att "mitt hem är min borg", och det skall inte rubbas. Man skall ta ut skatt, men på annat sätt, där möjligheten finns, och inte gå på människor som har det svårt. Det är just det man gör i det här fallet. Vi moderater vill på sikt även avskaffa fastighetsskatten - men jag har inte sagt att vi vill göra det nu. Men väl skall villor och hus ha ett taxeringsvärde. När vi nu är inne i den här omgången, skulle jag vilja spä på med ytterligare en fråga: Kommer man nu, när man nu har återställt alla skatter som vi från borgerlig sida tidigare sänkte, att återinföra skatt på arbetande kapital? Det finns en stor oro också för det ute i landet.
Fru talman! Det som är väldigt tråkigt, herr statsråd, är just sammanblandningen av fritidsboende och permanentboende i de här utsatta områdena, t.ex. skärgårdsområdena. Det är de fiktiva värdena som skapas kring permanentboendet, som inte alls stämmer med verkligheten. Det har vi tidigare hört exempel på. Det är därför oerhört viktigt att skilja fritidsboendet från permanentboendet, för att vi skall kunna hålla våra skärgårdsområden levande. Vad som nu händer - och kommer att hända om man inte hittar en lösning - är att folk får flytta från hus och hem. Det är rätt många som kommer att få göra det, och det kanske också är de mest utsatta människorna i de här samhällena. När det gäller just taxeringsvärdet och miljöinvesteringar håller jag med statsrådet om att dessa höjer det riktiga värdet i ett hus. Men för att skapa incitament för att göra sådana här investeringar måste man koppla en form av miljöbonus till det, så att den höjda taxeringen inte leder till en höjd skatt. Man måste i stället koppla till en miljöbonus som skapar en större anledning för folk att satsa på de miljöriktiga lösningarna.
Fru talman! Kjell Ericsson tog upp förmögenhetsbeskattningen. Precis som Kjell Ericsson säger har vi i samarbete lagt fram ett förslag om att höja fribeloppet i förmögenhetsbeskattningen. Orsaken till detta är just att den nya fastighetstaxeringen skulle ha lett till att ungefär 100 000 människor hade kommit upp i nivå med förmögenhetsbeskattning på grund av sina fastigheter. En mycket stor del av dessa människor kommer inte upp i den nivån tack vare denna förändring. Detta finansierades genom en breddad förmögenhetsbeskattning på aktier, något som Moderaterna naturligtvis gått emot. En reform när det gäller sambeskattningen skulle, det har jag sagt tidigare och jag säger det igen, kosta väldigt mycket att genomföra. Jag kan inte se att det är en prioriterad reform i dagens läge. Vi drar ned på många viktiga utgifter, och vi genomför skattehöjningar på flera områden. Detta är nödvändigt för att sanera budgeten, och jag ser det inte som prioriterat att ta bort sambeskattningen på förmögenhet i det här läget. Jan-Olof Franzén talar om att ta bort fastighetsskatten. Jag möter allt oftare moderater som vill ta bort alla möjliga skatter, men alltmer sällan moderater som faktiskt tar ansvar för vad som händer på andra sidan. Det finns ett exempel på detta. Den höjning av fastighetsskatten som riksdagen fattade beslut om, kom ju till just på grund av att vi menade att den snabba borttagning av räntesubventionerna som hade varit alternativet hade drabbat nya årgångar av bostäder oerhört hårt. Det hade blivit oerhört svårt för dem som bor där att bo kvar. En del bostadsrättsföreningar och liknande hade antagligen hamnat i mycket stora svårigheter. Vi gjorde, med tanke på det känsliga läget på bostadsmarknaden, bedömningen att det är rimligare att alla är med och delar på bördan än att vi sätter hela bördan på en liten del av bostadsmarknaden. Jag tvekar inte ett ögonblick på att Moderaterna hade varit villiga att ta bort räntesubventionerna över en natt och därmed ställa till med stora problem för människor. Men här handlar det om att låta fler vara med och dela bördorna. Jag tycker att det var en rimlig lösning. Jan-Olof Franzén tar till stora ord och säger att vi skall ta ut skatt där möjligheterna finns. Tala om för mig när Moderaterna är med på att ta ut skatt där möjligheterna finns! Vi har föreslagit flera sådana åtgärder. Ta t.ex. värnskatten, som vi införde efter valet 1994. Var Moderaterna med på det? Där fanns ju möjligheter att låta dem med höga inkomster vara med att betala och bära bördorna av krisbekämpningen. På vilka andra områden har Jan-Olof Franzén funderat över att möjligheterna finns? Vilka skall bära bördorna av mer skatt? Det vore intressant att få höra det från Jan-Olof Franzén. Till Per Lager vill jag säga att jag tyvärr inte i detalj kan gå in på olika alternativ för fastboende i exempelvis skärgården. Jag vill invänta analysen från departementet och sedan fundera över vad som kan göras om något skall göras. Vi får säkert anledning att återkomma till diskussionen när det gäller detaljerna omkring det.

Fru talman! Jag vill poängtera att sambeskattningen är ett stort bekymmer. Den diskriminerar också gifta par, och det tycker vi är fel. Jag vill också än en gång upprepa behovet av en översyn av fastighetstaxeringsförfarandet. Underlaget är helt klart bristfälligt, och detta slår hårt mot många människor. De samlade effekterna av fastighetstaxeringen och fastighetsskatten har gjort situationen orimlig, framför allt i de attraktiva områdena. Det har sagts av flera här i dag, och vi har också sett bevis på det. Det gäller inte minst människor som bott i skärgården hela livet, människor som bor i hus som funnits i släkten i generationer. Det handlar om fiskare, hantverkare och småbrukare som har arbetat hårt hela livet men som nu har låg pension och som inte klarar av fastighetsskatten utan kanske måste låna till den. Det kan också gälla unga familjer. Om inget görs åt dessa förhållanden tvingas många flytta från sina hem. Många arbetar för att hela Sverige skall leva, men detta går åt rakt motsatt håll. Man får hög beskattning för den bofasta befolkningen i skärgården och i andra områden som är attraktiva. Vi önskar ju ha en bofast befolkning. Det är bra för att man skall få en levande bygd, men också för de turister som kommer på besök. Jag tror att vi måste se över detta, så att det blir rimliga förhållanden i fråga om skatten i dessa områden. Vi har hört förslag på flera tekniska lösningar. Vi skall inte gå in och diskutera dessa förslag i den här debatten, men det handlar just om att beskatta bostaden efter storlek. Man kan också maximera tomtens taxeringsvärde osv. Det finns mycket att göra. Jag hoppas att statsrådet ser på de olika möjligheterna att försöka komma till rätta med det här, för det är ett bekymmer. Det blir väldigt orättvist på många håll i vårt land.

Fru talman! Jag ber att få tacka för svaret och önskar socialministern välkommen till sitt nya ämbete. Jag ser fram emot många debatter mellan oss om sociala frågor. Nu måste jag ändå säga att svaret har gjort mig litet beklämd, för jag hade trott att socialministern med nya friska ögon skulle gripa sig an vårdens problem. Men svaret är mycket traditionellt och, tycker jag, som ett eko från Landstingsförbundets rapporter. Ändå kräver dagens och morgondagens vård helt nya grepp och lösningar av oss alla. Vi har ju i dagarna hört om den stora vårdslakten i Stockholms läns landsting. I dag på morgonen kunde vi höra på radion att man på sjukhuset i Linköping på allvar diskuterar att endast operera ett öga på patienter som har grå starr. Längre kan man väl knappast komma när det gäller planekonomi, som jag ser det. Här handlar det ju om människor, sjuka människor som borde ha alla möjligheter att få rätt vård i rätt tid. Jag tror att detta är bådas våra ambitioner, även om vi har olika syn på frågorna. Socialministern har ägnat första delen av sitt svar och en stor del av hela svaret åt att peka på nackdelar vad gäller den fria etableringsrätten. Jag tar därför upp denna fråga först. Det verkar nästan som om den fria etableringsrätten, under den korta tid som den tyvärr fick gälla, skulle ha orsakat de långa vårdköerna. Låt mig då upplysa om att den privata vården tar endast 2 % av de samlade vårdkostnaderna medan den klarar 20 % av alla öppenvårdsbesök. Det är alltså en mycket billig och effektiv vård som borde utnyttjas för att få bukt med vårdköerna och klara vårdgarantin framöver. Sedan är det inte heller enbart i storstäderna som privatläkarna har etablerat sig. Jag har många exempel på att det har skett även långt uppe i övre Norrland. Men oavsett var etableringen skedde, var det ju ändå sjuka människor som fick sin vård under denna tid - vård i rättan tid. Av svaret att döma tycks socialministern anse att landstingsmonopolets styrning är viktigare än att få bukt med vårdköerna. Jag hoppas att jag har missförstått detta. Men i flera landsting tycks en sysselsättningsgaranti för vårdpersonal vara viktigare än att minska vårdköerna för de väntande patienterna. Jag skulle gärna vilja ha socialministerns vidare syn på dessa frågor. Vidare är socialministerns påstående att tidigare etablerade privatläkare har fått fortsätta sin verksamhet en sanning med mycket stor modifikation. De har t.ex. inte möjlighet att låta någon annan läkare överta verksamheten, och vid 65 års ålder råkar de ut för den absoluta falluckan. Det kommer senare en interpellation om den frågan. Det finns praktiska exempel på detta från vår egen hemstad Karlstad. Ersättningarna försämras för dem och de är helt beroende av landstingens välvilja om de skall få ett avtal. Det innebär att inom 15-20 års tid kommer hela privatläkarkåren att vara utraderad, om vi fortsätter med den i dag förda politiken, vilket jag hoppas att vi inte kommer att göra. Jag vill fråga om socialministern inte anser att privatvården har sitt berättigande och att det är nödvändigt med litet konkurrens i vården. Vi anser ju att det är nödvändigt på alla områden. Är det inte viktigt att ta alla resurser i anspråk för att minska vårdköerna och ge sjuka människor vård i rätt tid?
Fru talman! Jag tänker inte i mitt anförande uppehålla mig vid den del av Gullan Lindblads interpellation som handlar om etableringsrätten för husläkare och andra specialister. Jag återkommer gärna till frågan i annat sammanhang, men vårdköerna är så pass allvarliga att de väl förtjänar att ta upp huvuddelen av denna interpellationsdebatt. Bakgrunden känner vi alla, nämligen att svensk sjukvård under mycket lång tid har haft en sådan situation att många patienter har plågats av långa väntetider till angelägna operationer. Det ledde till slut fram till att riksdagen våren 1991 bestämde sig för att bifalla en motion som hade väckts från vårt håll, och som upprepade en idé som tidigare hade väckts från moderat håll, om att man skulle pröva ett vårdgarantisystem. När vi nu har facit i hand förefaller det alldeles klart att vårdköerna och det mänskliga lidandet kraftigt minskade under dessa år. Den borgerliga regering som då satt kunde, när man tvingades lämna regeringspositionen hösten 1994, konstatera att vårdköerna var avsevärt kortare än när man hade tillträtt. I valrörelsen 1994 framfördes det från många socialdemokrater som ett huvudämne att man var rädd för en återkomst av den borgerliga regeringen därför att den skulle gå så hårt fram emot den kommunala och landstingskommunala verksamheten. Nu har det gått ett bra tag sedan den hösten. Resultatet är av den typ att det föranleder interpellationsdebatter här, TV-inslag m.m. Under den tid då vi har haft en socialdemokratisk regering - under den tid då 25 av de 26 sjukvårdshuvudmännen har styrts av socialdemokrater - har vårdköerna ökat kraftigt. Jag tog fram en rapport som kommer från det största av landstingen, från Stockholms läns landsting, som omspänner ungefär en femtedel av landets befolkning. I denna rapport från februari i år sägs det att man hösten 1994 klarade garantierna på alla håll. Det konstateras att köerna på dessa områden under 1995 successivt har ökat. Det har alltså inte bara skett efter sjuksköterskestrejken, utan under hela 1995. Man säger: "Den svåraste situationen återfinns inom det ortopediska området där väntetiden har ökat påtagligt och där vårdgarantin i princip får anses ha upphört att fungera". Ett sätt att komma åt dessa långa vårdköer skildrades i den debatt vi hade i slutet på 80-talet om att försöka föra över pengar från passiv sjukskrivning till aktiva insatser i sjukvården, dvs. att införa den s.k. Bohusmodellen - det som sedan kom att kallas Dagmar 430. Det har uppenbarligen haft effekt på många håll. Man är mycket nöjd med samarbetet mellan försäkringskassorna och landstingen. Från vårt håll har vi nu under våren föreslagit att de pengarna borde ökas under kommande år, eftersom vårdköerna ökat. Regeringen har bara några dagar efter vårt förslag i själva verket föreslagit att man skall halvera det hela, något som socialministern och jag diskuterade i en frågedebatt häromveckan. Jag ställde en fråga till nuvarande socialministerns företräderska för några månader sedan om huruvida hon hade någon uppfattning om vid vilken tidpunkt köerna skulle vara nere i den nivå de var när den socialdemokratiska regeringen tillträdde. Jag fick inget riktigt svar på den frågan. Den uppfattades som lika svår att besvara som den klassiska frågan om man har slutat att slå sin fru. Det gjorde mig litet bekymrad att denna fråga uppfattades som lika svår som den tänkta frågan. Jag begär inget svar av den nye socialministern i dag. Jag kan bara hoppas att hon vill använda sin tid närmast framåt åt att fundera på vad man kan göra åt vårdköerna i stället för att, som jag tycker att hon gör i sitt svar till Gullan Lindblad, försöka hitta på bra förklaringar till att de har ökat.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka Gullan Lindblad för att hon har ställt denna interpellation, som är oerhört viktig. Det finns många människor här i Sverige i dag som kan berätta om hur hemskt det känns att behöva vänta länge i en vårdkö, hur fruktansvärt det känns att ha ont varje dag och att tvingas att äta starka mediciner. Skälet är att man inte får tillgång till den operation man behöver. Jag tycker ibland att det skulle vara klokt av oss politiker att försöka sätta oss in i deras situation. Vi vet alla att vi har en ekonomiskt svår situation. Jag skulle vilja börja med att fråga socialministern om det över huvud taget är en ekonomisk besparing att låta människor stå i en kö. Det kostar försäkringskassepengar, även om ersättningen nu är beskuren till 75 %. Det kostar olika mediciner och mänskligt lidande, och rehabiliteringen blir betydligt längre när man inte får sin åkomma åtgärdad. Jag lyssnade med spänning på socialministerns svar. Hon anförde sjukskötersketrejken som ett argument. Jag tror också att det i viss mån har bidragit, men jag tror inte att det är den riktigt stora anledningen. Det är helt enkelt att resurserna saknas. Jag förstår inte - det har kanske socialministern tid att berätta om - hur man kan tro att man kan lösa kösystemen med minskade resurser för landstingen. Trots allt är det oerhört svårt. Varje landsting och kommun i dag har stora bekymmer med att klara alla dessa köer. Att människor hellre väljer att vänta har säkert med kontinuitet att göra. Man känner doktorn och sitt sjukhus, och man vill framför allt ha närheten under operationstiden för att anhöriga skall kunna besöka. Det kan väl inte vara något bra argument att patienten kanske kan få åka till något annat sjukhus i andra delen av landet? Vi måste i stället försöka att ge möjligheter för att göra resursförstärkningar på den ort som patienten bor på. Jag skulle gärna vilja ha dessa svar.

Fru talman! Jag har inte påstått att privatvården skulle lösa alla problem. Så är det naturligtvis inte. Den får ju inte ta mer än 2 % - alltså det vi redan har tagit - av hela vårdsektorns pengar. Men eftersom denna vård uppenbarligen är effektiv, menar jag att det är en väg att gå för att ytterligare förbättra villkoren för alla hjälpbehövande människor. Jag vill påminna om att vårdgarantin från början var ett moderat förslag. Därför är det naturligt för mig att följa upp och se vad som händer. Det är väldigt trist att kunna konstatera att vårdgarantin inte längre kan hållas. Man kan lägga många aspekter på detta med sysselsättningsgarantin. Men det är kanske inte främst att behålla alla människor i vården som är lösningen. Det gäller att finna nya lösningar och att organisera vården på ett annat sätt. Där tycker jag nog att de stora landstingsbyråkratierna skulle förvandlas ganska rejält. Man ser inte sällan att administrationen är väldigt tung, men att man inte har råd med människor ute i den direkta vården. Sådana saker är det väldigt viktigt att se över. När det gäller sjuksköterskestrejken hade jag naturligtvis förväntat mig att få det svar jag fick. Jag är väl bland de första att säga att vi sjuksköterskor är nyckelpersoner i vården. Jag är ju själv sjuksköterska. Men nu var det inte så att det enbart var strejken som orsakade problemen. Vi kunde ju redan i början av 1995 se varåt det lutade. Redan då presenterade Landstingsförbundet väntetider som den medicinska sakkunskapen ansåg vara helt oacceptabla. Vi kunde sedan, jag tror att det var i juni 1995, läsa den ena artikeln efter den andra i Dagens Nyheter som bekräftade att vårdgarantin inte kunde hållas, och att sjuksköterskekonflikten endast förstärkte en pågående trend. Man kan, precis som Chatrine Pålsson sade, tänka sig vilket lidande det finns bland dessa torra siffror. Det är dystert att kunna konstatera att antalet väntande, jämfört med årsskiftet 1993-1994, hade tredubblats. Vi måste alltså verkligen sätta alla klutar till för att lösa dessa problem. Nu är hela Sverige förvisso inte lika med Stockholm. Vårt eget landsting har, precis som socialministern sade, någorlunda vettiga siffror. Man håller sig inom ramarna om man ser till hela länet. Det är dock naturligtvis olika på olika sjukhus. Över huvud taget befinner sig svensk sjukvård i en allvarlig situation. Det är därför väldigt viktigt med upprepade debatter i dessa frågor. Det får inte bli så att människor tvingas ställa sig i en nationalkö, något som vi diskuterade en gång under Gertrud Sigurdsens tid. Man skall ha rätt att få vården i sitt eget hemlandsting eller där man själv önskar det. Det är därför vi moderater för fram vår idé om en sjukvårdsförsäkring som följer patienten. Då får man verkligen valfrihet. Jag skulle slutligen vilja höra några av de idéer som socialministern för med sig inför samtalen med vårdhuvudmannen. Finns det någon öppenhet för andra finansieringsformer? Hur skall vi klara den utvidgade vårdgaranti som Landstingsförbundet och regeringen har förbundit sig till? Jag skulle gärna vilja höra om det finns några sådana goda idéer.
Fru talman! Socialministern beskrev i sitt senaste inlägg det som vi nu diskuterar som ett mycket verkligt problem. Så långt är vi helt överens. Vi tycks också ha samma verklighetsbild när det gäller vad som har hänt under 90-talet. Köerna minskade kraftigt under den föregående mandatperioden, och de har börjat öka under den nuvarande regeringens ansvarsförhållande. Man kan förstås diskutera vad det hela har berott på och vilka åtgärder som har vidtagits, men sådan är den övergripande bilden. Som jag nämnde i mitt förra inlägg, hade vi i slutet av 80-talet mycket hårda debatter mellan den dåvarande oppositionen och den dåvarande socialdemokratiska socialministern om att få flytta pengar från passiv sjukskrivning i kassorna till aktiva sjukvårdsinsatser. Jag tror att det dröjde tre socialministrar innan man från socialdemokratiskt håll äntligen gick med på att göra denna överflyttning. Om jag minns rätt var det fr.o.m. 1991. Det visar sig, som socialministern väl antyder i sina avslutande kommentarer, att de utvärderingar som har gjorts, som jag tror har beställts av departementet, tyder på att detta har varit väldigt bra. Det finns t.o.m. uppgifter i utvärderingarna om att dessa överföringar på ca 400 miljoner kronor i många fall har gett en utdelning på motsvarande tre kronor per satsad krona. Man kan sannolikt inte bevisa allt detta, men det är dessa utvärderingar som jag tror att socialministern har tillgång till. Det blir förstås väldigt konstigt att man har en bild av att detta är ett mycket allvarligt problem som håller på att förvärras, när den enda konkreta insats som den nya regeringen och den nya socialministern har gjort på området är att föreslå att pengarna skall halveras. Min fråga är mycket enkel egentligen. Den kanske är svår att besvara, men den är enkel att föra fram: Är det god ekonomi att föreslå att man i praktiken skall återföra pengar från sjukvård till passiv sjukskrivning när man har tillgång till utvärderingar som säger att det är bra nu?
Fru talman! Vi fyra som är med i denna debatt tycks åtminstone här i talarstolen vara överens om att detta är ett problem. Så långt är det väl. Gullan Lindblad har haft förslag på hur man skall beta av köer med privatläkare. Bo Könberg har haft andra förslag. Ibland tror jag att vi fastnar i en slags målbeskrivning. Det är bra att vi lyfter fram problem. Men vi måste ju presentera något medel för att lösa dem. Vilket landsting vi än är i, det tycks vi också vara överens om, klarar man inte vårdgarantin. Det gör vi inte hemma i Kalmar läns landsting heller. Jag vet att många arbetar oerhört hårt med detta.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

Fru talman! När det gäller ingreppen i statens budget kan jag tala om för socialministern att vi moderater och flera borgerliga partier har gått emot en rad av de socialdemokratiska förslag som drabbar de som har det sämst ställt i samhället. Så är det med det. Jag konstaterar att socialministern står tämligen tomhänt, men vi skall ge henne litet tid att sätta sig in i det här. Man kan tycka vad man vill om våra idéer. Vi har dock olika idéer att presentera. Ta vara på dem! Jag tycker också, som Könberg, att det är synd att ni nu är i färd med att dra ner på pengarna till rehabiliteringen. Jag vill erinra om att vi moderater 1982 skrev vår första motion om att man skulle använda socialförsäkringens pengar på ett annat sätt än till att bara passivt betala ut sjukpenning. Snart är vi tyvärr tillbaka i den cirkeln. Vi menar att socialförsäkringen skulle läggas i den enskilda patientens händer. Då skulle vederbörande sjuka människa själv kunna välja den vård som hon tycker är bäst, oavsett om den finns i landstingets regi eller i privat regi. Kära socialminister! När det ser ut som det gör med längre vårdköer handlar det väl om att man skall ta vara på alla konstruktiva förslag, t.ex. förslaget om att vårdpersonalen skall få rätt att själv driva eget med hjälp av socialförsäkringens pengar? På så sätt kan också vårdpersonalen få ökade möjligheter att välja arbetsgivare. Det är också en viktig fråga. Men, som sagt, jag har inte hört särskilt mycket konstruktivt i den här debatten. Jag är orolig för hur vi skall klara av den utvigdade vårdgarantin med vårdkontrakt för grupper som det är särskilt illa ställt med, som baseras på Prioriteringsutredningens förslag. Jag har inte hört något ord om detta. Det kanske kommer i slutrepliken.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka socialministern för svaret. Jag kan konstatera att jag på två frågor inte har fått något svar. Vad gäller den tredje frågan om ersättningsetablering är svaret negativt, vilket jag beklagar. I dag finns det mer än 2 000 privata läkare i öppenvården. 310 av dessa, dvs. en sjättedel, försvinner vid årsskiftet 1996/97. I dag görs 4 miljoner patientbesök hos privata läkare. Drygt en tiondel av dessa besök, eller mer än 400 000 per år, försvinner. Men försvinner patienterna också? Blir patienterna friska när doktorn blir gammal? Ibland undrar jag om socialdemokraterna tror att patienterna försvinner bara för att man lägger ner sjukhus eller monterar ner sjukvården med början närmast patienten. Nej, socialministern, så fungerar det inte. Patienterna finns kvar. Flera hundra tusen patienter förlorar sin doktor vid årsskiftet och utlämnas till de växande sjukhusköer som vi just har diskuterat. Pågående nedskärningar i vården förvärrar situationen ytterligare. Otrygga patienter som inte vet vart de skall vända sig blir ännu sjukare. De sjuka patienterna är svaga och måste ägna sin energi till att klara sig själva. De orkar inte slåss. Därför hörs så litet när socialdemokraterna sparar på sjukvården. Patienterna är en stor men svag och utlämnad väljargrupp som inte orkar protestera. I interpellationssvaret tas vidare upp orsakssambandet mellan brist på privatläkare och långa köer. Om svaret beror på ett missförstånd eller okunnighet vet jag inte. Den privata vården står för ca 20 % av alla besök i den öppna vården till en kostnad av 1,7 miljarder, vilket är en mindre del av den totala kostnaden för den öppna vården. Socialministern har påpekat att det finns flera andra orsaker till köer i vården. Jag skall återkomma till dem. I regeringsförklaringen år 1994 deklarerades: Patienternas rättigheter kommer att stärkas. I detta ingår den självklara rätten att den enskilde skall kunna välja läkare. I dagens svar utgår socialministern från att landstingen tar hänsyn till kontinuitet i vården. Men varför inte gå ut i verkligheten och se hur det fungerar? Minst en tredjedel av alla landsting håller nu på att i praktiken genomföra remisstvång, och än fler lär det bli. Regeringens intentioner följs uppenbarligen inte. Vad tänker socialministern göra åt detta? Den privata vården har under många år avlastat den offentliga vården och möjliggjort att patienter har fått tillgång till vård inom rimlig tid. Hur hade patienterna i Stockholm klarat sig utan Cityakuten? När en privatläkare har gått i pension har patienter och mottagning överlåtits till en yngre kollega genom just ersättningsetablering. Patienten har på ett naturligt sätt fått en ny doktor, en erkänd efterträdare inom samma specialitet och på samma mottagning. En erfaren specialistläkare vågar avstå från onödiga och dyra undersökningar, vilket också bidrar till att de offentliga sjukvårdsresurserna kan koncentreras till de sjukaste. Ministern säger nu i svaret: Vid val av driftform, offentlig, privat eller kooperativ, måste verksamhetens inriktning, tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet vara styrande. I konsekvens med detta borde ersättningsetablering vara en självklarhet.
Fru talman! Det är viktiga frågor som tas upp i den interpellation som har riktats på den här punkten och i det inlägg som interpellanten gjorde nyss. Jag tänkte lägga till ett par frågor. En del av bakgrunden handlar om att vi i Sverige har en väldigt liten andel privat sjukvård av den bedrivna sjukvården, en av de minsta i världen, skulle jag vilja säga. Det var delvis det som var motiven bakom att den föregående regeringen försökte öppna upp möjligheter att få litet mer av privat vård, litet mer av konkurrens och litet mer av valfrihet för patienterna. Jag har här ett par frågor till socialministern. En rör husläkaretableringen, och en rör åldersgränsen för privatläkarna. Vad gäller husläkaretableringarna har också de lagts i landstingens händer, i likhet med etableringen för övriga specialister. Från socialdemokratiskt håll har det gång på gång anförts kostnadsskäl för denna inskränkning i etableringsfriheten och i valfriheten. Min första fråga till socialministern är: På vilket sätt är en privat husläkaretablering dyrare än en offentlig, med det regelsystem som fanns under den föregående mandatperioden? Den andra frågan gäller en speciell aspekt på frågan om åldersgräns. Vi hade från Folkpartiet liberalernas sida invändningar mot den åldersgräns som fördes fram i Primärvårdspropositionen och röstade emot den. Det finns flera skäl att vara emot den. Ett är förstås att vi allmänt strävar efter en ökad flexibilitet i pensionsåldern. Nästan alla partier brukar tala om det, åtminstone i högtidstal. I den stora pensionsuppgörelsen som ingicks mellan bl.a. socialministerns parti, mitt parti och några övriga partier, som representerade en stor del av riksdagen, ingick bl.a. att man fr.o.m. nästa år skulle påbörja en ökning av möjligheterna att stanna kvar i arbetslivet. Redan fr.o.m. nästa år skulle den 65 årsgräns som tillämpas på de flesta avtalsområden höjas till 66 år och från året därpå, år 1998, till 67 år. I det läget verkar det väldigt konstigt att som regeringen gjorde gå in och föreskriva 65-årsgräns för denna grupp, som tidigare inte haft någon åldersgräns alls, i ett läge där man inom något år skulle för större delen av arbetsmarknaden införa rätten att stanna till 66 år och snart till 67 år. Socialministern anförde just argumentet om likställigheten med den offentliga vården i sitt inlägg. Det är inte så lång tid kvar tills då vi skulle få 66 årsgräns för alla, dvs. att alla skulle ha rätt att stanna kvar till 66 år. Min fråga på den punkten till socialministern är: Kommer socialministern att lägga fram förslag som innebär att man fr.o.m. nästa år åtminstone får använda 66-årsgränsen?

Fru talman! Nu tror jag bestämt att socialministern har missuppfattat min interpellation. Jag har inte tagit upp frågan om att åldersgränsen skall höjas. Jag har sagt, att när en läkare går i pension skall man få överlåta den etablering som den doktorn har till en annan läkare, en yngre kollega. Jag har heller inte tagit upp diskussionen angående fri etablering. Vad gäller frågan om att teckna vårdavtal kan jag börja med att ge ett exempel. Stockholms läns landsting har lagt fram ett sparförslag. Det sparförslaget innehåller besparingar motsvarande ca 300 privatläkare i Stockholm de närmaste tre åren. Så var de med de vårdavtalen. Socialministern har i interpellationssvaret tagit upp olika orsaker till köer i vården och nämnt behovet av att fördela resurser på ett lämpligt sätt. Då tycker jag att det är viktigt att man också vet hur resurserna används. Om vi tar de 400 000 besöken i den öppna vården kostar de ca 185 miljoner i privatvården. Motsvarande 400 000 besök i den offentliga vården kostar det dubbla. Skall man använda resurserna och skattebetalarnas pengar på ett bra sätt bör man också veta vad olika saker kostar. Med den socialdemokratiska majoriteten i landstingen växer sjukhusköerna. Det har vi konstaterat tidigare. De försvann under den borgerliga majoriteten. Det tog bara några månader efter valet hösten 1994 innan köerna ånyo började växa. Sjukvårdspersonal som under flera år kämpat för att ta bort köerna år fick inte tack, utan i stället utsattes personalen för ytterligare nedskärningar medan politiker och administration satt kvar och fortfarande sitter kvar i orubbat bo. I Stockholms län höjde politikerna sina löner med 100 %. Det är bästa sättet att knäcka initiativförmåga och arbetsvilja. Det socialdemokratiska ledarskapet i sjukvården får i dag oacceptabla följder för patienter och för personal. Häromdagen hörde jag en östeuropé som gästade den offentliga vården fälla kommentaren: Sverige blir bara mer och mer socialistiskt. Har ni inte lärt av historien och omvärlden? Hon gjorde ett besök på ett offentligt sjukhus. Sett ur patientens synvinkel gör interpellationssvaret mig faktiskt deprimerad. Sida upp och sida ned talar Margot Wallström om landstingets behov av att styra och landstingets behov av specialister. Men var finns patienternas behov? Är det inte patienterna vi talar om? Sjukvården är väl inte till för landstingen och skall väl inte organiseras utifrån landstingens behov? Sjukvården är till för patienterna och skall organiseras utifrån deras behov - ingen annans. Som moderat tänker jag fortsätta att slåss på patienternas sida. Som förtroendevald representerar jag väljarna och patienterna, inte landstingen eller staten. Den östeuropeiska damen frågade ju: Hur kan ni vara mer socialistiska än vi? I höstas väcktes i morgontidningarna frågan hur länge människor vill betala skatt, när den vård de anser sig ha betalat och därmed ha rätt till inte går att få. Jag börjar undra detsamma. Hundratusentals patienter förlorar till årsskiftet sin doktor. Köerna till sjukvården blir allt längre. Äldre patienter skickas hem utan att kunna få adekvat vård - en tyst prioritering tvingas göras bakom sjukhusets dörrar. "Bara det inte drabbar min mamma", kan man säga. Gå och titta hur det är på sjukhusen! Det kan vara nyttigt. Jag vill gärna upprepa min fråga: Vad avser socialministern göra för att landstingen skall ta sitt ansvar för de sjuka patienterna och för att hjälpa landstingen att göra det? Det kan väl inte vara moraliskt försvarbart att människor som har betalat skatt i hela sitt liv inte får vård när de väl blir sjuka?
Fru talman! Jag ställde två frågor till socialministern och har fått svar på den ena. Jag skulle vilja utveckla båda frågorna ytterligare. Jag uppfattade svaret jag fick på min fråga om åldersgränsen som positivt i en mening: Ministern skulle åtminstone se till att de läkare som nästa år fyller 66 inte tvingas sluta arbeta och att just deras patienter inte blir utan sin läkare. Det beskedet är brådskande, och jag är inte säker på att det räcker med enbart ett besked ifrån riksdagens talarstol. Dessa människor är ju egna företagare med anställd personal. Om de skall få ett mer positivt besked om vad som händer i januari nästa år, bör det beskedet komma i god tid före halvårsskiftet. Annars kan de tvingas vidta åtgärder som sedan visar sig vara onödiga. Om vi håller oss inom ramen för det riksdagsbeslut som vi var emot, måste jag säga att det blir litet märkligt att tvinga bort dem mellan 66 och 67 år om de som är 67 år året därpå får fortsätta hela året. I den mån vi inte kan få den nuvarande regeringen att ändra ståndpunkt vad gäller förslaget som man lade fram till riksdagen och fick igenom häromåret, är det åtminstone väl om man försöker se till att man inte redan nästa år går så långt som man hade tänkt sig, utan i stället besparar tiotusentals patienter det öde som planerats för dem. Den fråga som jag inte fick svar på gällde husläkaretableringar. Finns det några kostnadsskäl för den ståndpunkt regeringen har intagit, nämligen att det är bra att sätta stopp för privata husläkaretableringar och i stället tillåta offentliga husläkaretableringar? Jag har genom åren fått en viss erfarenhet av landstingspolitiken. Tyvärr delar jag inte den ljusa bild som socialministern har av alla socialdemokratiska landstingspolitiker. Vem som har rätt på den punkten skulle vi lätt kunna kontrollera genom att se hur det ser ut i verkligheten.

Fru talman! Jag blåser inte till strid mellan privat och offentlig vård. Jag försöker uppysa socialministern om hur det faktiskt förhåller sig med den privata vården, som på något sätt döms ut för att ha orsakat både det ena och det andra. I regeringsförklaringen 1994 stod det att den privata läkarvården dränerade sjukvårdens ekonomi. Det kan den omöjligt göra om den den står för 1,7 miljarder av totalt 100 miljarder. Jag tror att vi skall hålla oss till en verklighetsbeskrivning. Jag skulle rekommendera Margot Wallström att gå ut och besöka landstingen i verkligheten. Personalen i landstingen har gjort sitt yttersta för att arbeta i den offentliga vården. De har verkligen kämpat och sparat. Gå till S:t Görans sjukhus och se hur det ser ut. Där har personalen gått på knäna, men vad hände när den socialdemokratiska majoriteten tillträdde? De fick inte ens ett tack! I stället sade man: Ni har sparat så bra att ni nu skall skära ned ännu mer. Det var tacken! På så sätt kommer vi aldrig att lyckas ta hand om våra sjuka patienter. Om vi skall klara det måste vi se till att samarbeta över hela fältet. Då går det inte att säga att landstingen skall styra. Sjukvården måste styras utifrån patienternas behov. Jag skulle vilja fråga Margot Wallström: Varför har inte landstingen skurit ned på politiker och administration? Varför höjer de socialdemokratiska politikerna sina löner med 100 %, när vi samtidigt skall spara en massa inom sjukvården? Det är för mig en gåta.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka Margot Wallström för svaret, och för den ödmjuka och fina ton som råder i dag. Jag vill fråga Margot Wallström om hon, under tiden detta var aktuellt i Eskilstuna, blev felciterad i tidningar och i intervjuer. Om så inte var fallet, har socialministern nu ett gyllene tillfälle att ta tillbaka den kritik som åtminstone i massmedierna kunde utläsas i socialministerns yttringar. Detta gjorde mig väldigt ledsen och bedrövad. Jag vet nämligen hur många tusentals ideellt arbetande människor här i landet som kände sig kränkta av att det sades att deras arbete skulle vara onödigt, att de inte skulle behövas, eller, allra värst, att de skulle vilja komma fram i rampljuset. Socialministern måste förstå att det under den förra regeringsperioden fanns partikamrater till henne som fixade soppkök utanför Rosenbad. Detta blir litet komiskt när man vet att både Frälsningsarmén och andra verkligen har ett ideellt engagemang för sitt arbete. Jag kände också ett behov av att säga att när man ser de kraftiga nedskärningarna i biståndet tänker man spontant på att vi glömmer barnen i Afrika, som vi inte ser och som är långt ifrån oss. Men många av de människor som bor här i samhället och som finns ute på gatan är människor som har det jättesvårt. Jag tror att vi kan vara överens om, inte minst med anledning av den föregående debatten, att vi har en viss summa pengar och ett visst ekonomiskt utrymme. Frågan är om vi inte borde vara tacksamma för alla ideella insatser i stället för att kritisera dem. Naturligtvis håller jag också i sak med socialministern om att det är samhället som skall ha detta ansvar i grunden. Men när människor av kött och blod inte har mat för dagen, när ensamma mammor knackar på hos socialkontoret och får en tid om tre veckor - jag vet att socialministern känner till att detta sker ibland - måste vi reagera. Vi måste våga säga att vi som politiker inte är till freds med detta och att vi är beredda att ta i det. Det är väldigt viktigt att vi ser varje människas värde och varje människas utomordentligt svåra situation. Vi måste försöka sätta oss in i hur det känns att passera tröskeln och gå för att söka hjälp, för att sedan få en tid om tre veckor. Hur känns det när man har barn hemma? Jag tror att jag redan känner Margot Wallström så väl att jag vet att hon också känner detta som tungt. Jag tror att det är bättre att vi erkänner att detta är jobbigt. Jag har haft möjlighet att besöka en del ideella rörelser, och jag beundrar dem. Jag har varit på Stadsmissionens natthärbärge här i Stockholm, och jag tycker att det är helt fantastiskt. Jag har sett hur Erikshjälpen arbetar, och hur människor år efter år arbetar utan någon lön. Jag skulle vilja ge dem en eloge, och säga att om det är någon gång samhället behöver eldsjälar så är det nu. Vi kan ha det långsiktiga målet att detta inte skall behövas, men vi måste också kortsiktigt se till att dessa människor får sitt behov av livets nödtorft tillgodosett. Jag vill fråga socialministern om den negativa kritik som kom fram i tidningarna berodde på att hon blev felciterad. I så fall - meddela detta i den här debatten.
Fru talman! Jag lyssnade på Margot Wallström under påskhelgen i en nästan timslång intervju angående soppköken. Då var Margot Wallström väldigt tydlig - hon hade precis samma uppfattning som hon har meddelat i svaret. Jag delar helt hennes uppfattning om frivilligorganisationerna. Det är inte, och det skall inte vara, så i Sverige att någon av kostnadsskäl skall vara beroende av andra människors välvilja för att få mat för dagen. Men organisationerna gör stora insatser, speciellt i form av värme och omtanke om de människor som behöver det. Det klarar tyvärr inte socialtjänsten av i dag. Jag vill passa på att ge en eloge till socialtjänstens personal. De har en mycket tung arbetsbörda, och de gör verkligen ett gott jobb. Men de har fullt upp med det som måste göras för dagen, och de kan inte riktigt klara även den medmänskliga biten, trots att de skulle vilja det många gånger. Jag vill också passa på att ta upp propositionen som socialministern nämner. Hon säger att man till hösten skall diskutera på vilken nivå det ekonomiska biståndet skall ligga. Jag tror att om vi skall kunna fortsätta att säga att vi inte behöver soppkök av ekonomiska skäl i Sverige får nivån på bidraget inte sättas så lågt att människor som behöver ekonomiskt stöd måste söka hjälp för varje enskilt inköp. Det står i den s.k. portalparagrafen att verksamheten i socialtjänsten skall bygga på respekt för människans självbestämmanderätt och integritet. Att behöva söka hjälp för varje enskilt mindre inköp innebär att människorna fråntas ansvaret. Människor som dagligen lever på marginalen tappar kraften. Vi behöver uppmuntra dem till att ta egna initiativ i stället för att ta ifrån dem ansvaret. Jag tycker att det är väldigt viktigt att vi beaktar vilken norm vi skall ha i framtiden. Skall vi även i fortsättningen, såsom vi kan göra i dag, kunna säga att ingen människa skall vara beroende av andra människors välvilja för att få mat för dagen så måste vi ha en rimlig nivå på biståndet.

Fru talman! Jag skulle vilja ta upp den här problematiken ur en litet annan infallsvinkel och något återknyta till det som har varit. Vi har haft och har delvis en samhällsekonomi i kris. Det går inte att komma ifrån att man när man diskuterar en sådan här fråga också måste titta på när den här krisen blommade ut i full skala. Det var ju vid den tidpunkten då den borgerliga regeringen, med bl.a. kds, förde landets styre. Det talas här om ett socialt engagemang och vikten av att det finns resurser för att hjälpa människor, men detta blir ju inte bättre av att vi ytterligare drar åt tumskruvarna för kommuner och landsting. Vi vet att den offentliga sektorn är utsatt för stora påfrestningar. Sänkta ersättningsnivåer har så att säga spillt över på socialtjänsten. Hur mycket är i dag svårt att säga, men att så är fallet står väl utom allt tvivel. Vi får här höra att soppköken skulle motiveras av att människor som hamnar i akut nöd, t.ex. barnfamiljer, inte får mat för dagen, men jag vill påstå att detta är en vrångbild, och om det ändå förekommer någonstans så beror det på att man där, på det lokala planet, har en ordning som inte fungerar. Jag har mycket nära kontakt med socialtjänsten i flera kommuner, och jag vet att ingen barnfamilj lämnas åt sitt öde, ingen barnfamilj lämnas utan mat för dagen. Om det ändå händer så är det inte fråga om att regelverket inte fungerar eller att den ena eller andra regeringen sitter i Rosenbad, utan då handlar det om att något inte fungerar på enskild handläggarnivå, och detta är då något som måste åtgärdas på det lokala planet. Frivilligorganisationerna gör en oerhört viktig insats, framför allt för väldigt många människor som befinner sig på samhällets skuggsida. Det handlar om akuta insatser när kontakterna med socialtjänsten inte fungerar eller de hjälpbehövande av det ena eller andra skälet rent av inte vill ha kontakt med socialtjänsten. Vad som är oerhört angeläget att understryka är att frivilliginsatserna och frivilligorganisationernas arbete inte får ersätta socialtjänsten. Det måste vara ett komplement i de situationer då socialtjänstens myndighetsstruktur skrämmer bort människor. Det får inte vara så att frivilliginsatserna ersätter eller tar över delar av det som är socialtjänstens uppgifter. Framför allt måste man fråga sig: I vilken situation hamnar enskilda individer i samhället om de skall vara utlämnade åt att det just den dag då de behöver hjälp finns någon som har riggat ett soppkök, att det just den dagen finns någon som har ställt upp med matpaket, att det just den dagen finns ett företag som har skänkt konserver? Det blir ju en fullständigt orimlig situation om människor skall tvingas vara utlämnade åt enskild välgörenhet och inte på förhand kan veta om ett visst soppkök är i gång. Därför är det enormt angeläget att vi ser till att socialtjänsten behåller sin styrka, behåller sin uppgift och förmår uppfylla det som den här riksdagen har uppdragit åt socialtjänsten.
Fru talman! Jag uppskattar mycket att Chatrine Pålsson har tagit upp den här debatten och att man från flera partier har visat ett så stort intresse för den här frågan. Jag uppskattar också att socialministern sagt att hon har stor respekt för de ideella, frivilliga insatser som görs inom det sociala området. Jag vet också att socialministern inte minst har pekat på de insatser som görs inom anhörigvården. Jag tror att vi kan vara helt överens om att oerhört stora uppoffringar görs av vårdare som är anhöriga till någon gammal, sjuk, kanske en make eller släkting som man hjälper på alla sätt. Det är värdefullt att detta sägs. För något år sedan hade jag nämligen en debatt med en företrädare till socialministern, som då sade till mig att det är det offentliga som skall svara för vården av de äldre och att anhörigas insatser bara skall vara ett komplement. Vi vet att det komplementet utgör 75-80 % av alla insatser. Tyvärr har man från socialdemokratiskt håll tidigare uttalat mer eller mindre förakt för vad man kallat "välgörenhet". Jag menar tvärtom att välgörenhet, att göra väl, ytterst är att följa det kristna kärleksbudskapet. Många av våra ideella organisationer står också just för detta. Jag stöder själv organisationer som Frälsningsarmén, Röda korset, Rädda Barnen - där jag t.ex. är med i medsysterprojektet - och Läkarmissionen. Detta är människor som vill göra andra människor väl på ett mycket gott sätt. Socialministern säger att hon vänder sig mot att samhället skulle svika sitt ansvar för de mest utsatta. Vi är alla överens om att kommunen har ett yttersta ansvar. Men jag vill också erinra om att de flesta kommuner i dag är socialdemokratiskt styrda, och regeringen har ju i de yttersta av dessa dagar faktiskt föreslagit åtgärder som särskilt drabbar de mest utsatta - jag tänker då på låginkomstpensionärerna. Thomas Idergard, en ung kollega till mig från Moderata ungdomsförbundet, hade en artikel i Aftonbladet den 3 maj i vilken han citerade socialchefen i Eskilstuna, som kallat soppköket för "en skamfläck". Thomas Idergard menade i sin artikel att Margot Wallström skulle ha stämt i den kören och sagt att hon verkligen hoppades att verksamheten med soppkök skall upphöra. Han menade att där hemlösa ser chansen att få några regelbundna mål mat, ser socialministern och socialchefen "ett kriminellt tilltag, en oförskämd och onödig utmaning mot socialstatens viktigaste budord, nämligen att solidaritet bara får visas av människor som blir tvingade till det, via lagar och skatter". Jag skulle gärna vilja ha en kommentar på vad socialministern egentligen har sagt. Jag kanske inte instämmer i allt vad Thomas Idergard skrev i sin artikel, men det vore välkommet med ett tydliggörande från socialministern. Med ett helt livs egen erfarenhet från socialtjänst, sjukvård och socialförsäkring på Försäkringskassan vet jag att det tyvärr finns människor som aldrig stämmer in i våra offentliga system, utan som kommer att hamna vid sidan om. För dessa är det underbart att det finns människor som i de ideella organisationerna kan göra frivilliga insatser. Jag hyser väldigt stor tacksamhet till att dessa ideella organisationer finns. De berörda är inte minst många av våra psykiskt sjuka, som i dag kanske inte har någon trygg hemvist därför att samhället inte har byggt ut de kommunala institutionerna samtidigt som man lade ner t.ex. psykiatriska kliniker. För dessa människor görs en fin insats.

Fru talman! Vi är överens när det gäller samhällets och socialtjänstens ansvar. Det är självklart. Men nu vet vi att Margot Wallström och hennes regering har föreslagit en mängd åtgärder, och det kommer mera. Det handlar om högkostnadsskyddet, flerbarnstillägget, den allmänna arbetslöshetsförsäkringen, bostadsbidraget, studiestödet, ersättningsnivåer på 75 %, pensionärerna och en rad andra saker. Detta kommer att ställa ökade krav på kommunerna. Jag läste i Kommunaktuellt i dag, och jag tror att socialbidragskostnaderna hade gått upp med 24 %. Det är ändå inte tillräckligt. Vi är ju överens om att vi måste ha en klok ekonomisk politik. Men vi måste också prioritera. Vad är det som är viktigast att genomföra med de pengar vi har? Det är därför som vi kristdemokrater tycker att vi måste ge mer pengar till kommuner och landsting. Detta är viktigt. Men samtidigt säger vi att när det nu finns en mängd människor, en mängd eldsjälar som jag kallar många av dessa som arbetar ideellt, måste vi ge dem ett erkännande och säga att det är bra. Jag upplever att socialministern har gjort det också. Låt oss inte se oss som konkurrenter utan som komplement! De ideella organisationerna ger givetvis också en djup dimension, ett stöd och en hjälp. Att människor får kläder, mat och bostäder gör att de tror och respekterar att det finns ett hjärta bakom - kärlekens budskap osv. Margot Wallström säger att det är mycket bra om de är med i den förebyggande vården för t.ex. alkoholister. Eftersom jag känner till LP-stiftelsens verksamhet vet jag att det inte bara handlar om förebyggande verksamhet. Man hjälper också till med den behandlande vården. Det finns massor av människor som har sagt att när alla andra möjligheter har varit uttömda har detta funnits. Det finns ju också en rad organisationer i det här landet som inte bara hjälper människor här i landet utan även utanför vårt lands gränser. Jag tycker att det skall ses som en rikedom och inte som en skada. Kommunerna har ju en utomordentligt svår situation. Jag håller med min kollega som sade att socialtjänsten gör ett mycket bra jobb. Men vi behöver ju mer resurser för att klara ut dessa svåra situationer. För den enskilda människan är det nog med att känna att pengarna inte räcker till livets nödtorft. Då är man kanske tacksam för hjälpen var den än kommer ifrån. Det är riktigt att det finns många människor som inte vill gå till socialtjänsten och söka hjälp. Det skall också respekteras. De vänder sig kanske till Frälsningsarmén eller någon annan. Jag vill säga att i dag, 1996, klarar vi människor oss inte enbart med kommunens roll. Det finns bostadsområden där det finns nätverk för kvinnor, familjer och där de arbetslösa har nätverk. Det byggs upp ett skyddsnät där de hjälper varandra när de känner att det inte går längre. Jag tycker att detta fungerar jättebra. Jag har varit och besökt sådana. Vi måste våga säga att vi behöver det ideella engagemanget för att vårt samhälle skall fungera på olika sätt i dag. Det handlar inte bara om soppa utan om alltihop. Det största problemet i Sverige har väl inte varit att vi har brytt oss för mycket om varandra. Det har ju varit att vi har brytt oss för litet om varandra. Vi skall ha betalt för allt. Vi kan inte ställa upp och sitta och lyssna på en människa som är ensam och inte har någon att prata med. Detta är ju ett stort och mycket betydelsefullt område.
Fru talman! Jag läste också Thomas Idergards debattartikel, och jag klippte faktiskt ut den. Men jag tyckte att den innehöll så många floskler att den inte ens borde citeras. Chatrine Pålsson säger att det inte är något fel att vi bryr oss om varandra. Det tycker inte jag heller. Alla människor skall naturligtvis hjälpa varandra. Men det får inte vara så att en enskild människa skall vara beroende av någon annans välvilja för att få den vård man behöver eller för att få mat för dagen. Det är detta vi måste garantera. Det tycker jag att vi gör bäst genom att visa vår välvilja att stödja ett samhälle som är uppbyggt så att vi solidariskt finansierar de åtgärder och de trygghetssystem som vi behöver.
Fru talman! Jag vill också anknyta till det som Chatrine Pålsson var inne på om ideellt arbete. Jag kan inte riktigt förstå på vilket sätt Chatrine Pålsson vill påstå att detta står i motsatsställning till socialtjänsten. Vi vet ju alla att det finns ett mycket omfattande engagemang i samhället inom idrottsrörelsen, frivilligorganisationerna, frikyrkorna, kyrkan osv. Det är ett engagemang som i huvudsak inte handlar om att stötta och ta hand om utslagna utan om mycket annat. Därför står inte frivilligarbete i motsatsställning till en bra och väl fungerande socialtjänst. Socialtjänsten och socialbidragen behöver naturligtvis reformeras. Det beror på att vi har en förändrad situation i samhället. Vi har en mycket hög arbetslöshet och på sina håll ganska många invandrare. Den socialtjänst som finns nu är inte riktigt organiserad utifrån dessa förutsättningar. Det gäller kanske också regelverket kring detta. Men de förändringar som skall till måste ske på ett sådant sätt att människor inte utelämnas och blir beroende av välgörenhet. Socialbidragen måste utformas så att människor får möjlighet att ta ett eget ansvar och med egen kraft kan ta sig ur den situation som man har hamnat i. Är vi inte tydliga på den punkten riskerar vi att hamna i en fattigvårdsmodell. Avslutningsvis vill jag säga att Sverige har råd, och kommer fortsättningsvis att ha råd, att ha en generell välfärd också i den meningen att vi har en socialtjänst som ger utrymme åt integritet och människovärde.
Fru talman! Jag menar naturligtvis inte att vi helt skall förlita oss till soppkök eller andra ideella insatser. Då skulle jag inte ha ägnat ett helt liv åt vård, socialtjänst och socialförsäkring. Men jag tycker att det är välgörande att man säger att det är viktigt med de frivilliga insatserna. Artikeln som jag refererade till visar väl på en ung människas indignation över att en socialchef tycker att det här är något av en skamfläck. Jag tycker att det är viktigt att vi här är överens om att det inte är någon skamfläck att man gör en ideell insats när den behövs. Det kanske tyvärr är så att vi i högre grad kommer att få förlita oss till ideella insatser. Jag tycker att det är roligt att kunna konstatera att vi svenskar är bra på det området. Jag har sett att Karin Busch Zetterberg har gjort en undersökning, kallad Det civila samhället i socialstaten, för Cityuniversitetet i Stockholm. Hon menar att 22 % av svenskarna hjälper någon som är gammal eller sjuk. Det är en väldigt fin insats från enskilda människor. Jag tycker att det är viktigt att vi tar till vara all den fina idealitet som finns, och jag tycker att debatten har visat det också. I den här frågan, liksom i den debatt om vården som socialministern och jag hade tidigare, behöver vi inte ett "antingen eller" utan ett "både-och".

Fru talman! Jag är naturligtvis glad över att från så många socialdemokrater nu ha fått positiva omdömen om ideella organisationer. Jag hoppas att de kommer att stå sig. När det gäller det "spektakulära" vill jag till socialministern säga att jag faktiskt tror att det här gjordes med ett varmt hjärta. Jag vet, och socialministern vet, att detta sker och har skett på många ställen i vårt land. Men just i Eskilstuna blev det en stor sak. Jag har varit inne på att vi behöver ha långsiktiga mål. Vi är överens om att det skall fungera för alla människor och speciellt för dem som är mest utsatta. Men vi måste också ha kortsiktig hjälp. Man kan inte välja antingen det ena eller det andra. Har vi ett långsiktigt mål måste vi hjälpa de människor som behöver stöd under tiden. Jag vill inte ha det på det sättet att man säger: I fortsättningen skall vi ha soppkök - på så vis behöver vi inte göra något. Absolut inte! Men jag vill säga så här: Det är väldigt bra att det finns folk som ställer upp på olika sätt när någon får akuta bekymmer, för att hjälpa till i den akuta situationen. Jag är glad att Hans Karlsson sade: Vi har råd att ha en god socialtjänst. Jag ser fram emot den proposition som kommer när det gäller socialtjänst och socialbidragsnormer. Jag hoppas och tror att den debatt som har förts den här våren och alla de människor som hör av sig kommer att utgöra en grund för att det blir en bra proposition. Jag vill verkligen säga att vi i vårt parti - jag vet att det också gäller många andra - har ambitionen att hjälpa till så att det verkligen blir bra, speciellt för de utsatta grupperna. Jag tror att frågan hur vi tar hand om dem som har det allra svårast är en värdemätare för hur civiliserat vårt land är. Tack så mycket för debatten.

Fru talman! Mycket har sagts och diskuterats om bostadsekonomi och om finansiering av skilda slag av fastigheter under det senaste året. I det här betänkandet diskuterar bostadsutskottet regeringens proposition om de ekonomiska villkoren för det sent byggda bostadsbeståndet. Det jag specifikt kommer att uppehålla mig vid i den här kammardebatten är dels fastighetsekonomi och boendeskatt, dels hyresgästinflytande vid ombyggnad. Jag börjar med vad som sägs i regeringens förslag om den fastighetsekonomiska utvecklingen för bostäder som färdigställts under åren 1985-1993. Här relateras vad den bostadspolitiska utredningen påtalar, nämligen att för fastigheter färdigställda 1988 och senare, de s.k. krisårgångarna, är det kalkylerade betalningsnettot starkt negativt. Någon egentlig förbättring visar sig inte, trots en kalkylerad real ökning av hyrorna - åtminstone inte inom en så överskådlig tid att det kan anses vara vare sig rimligt eller möjligt att investera i bostadsbyggande för en enskild familj eller för ett bostadsföretag. Kalkylerna är gjorda av Boverket, Statens bostadskreditnämnd och Sveriges Fastighetsägareförbund, oberoende av varandra och på uppdrag av den bostadspolitiska utredningen. Beräkningarna är gjorda utifrån delvis olika antaganden, men resultaten pekar åt samma håll. De kalkylerade hyresintäkterna täcker inte driftkostnader, räntor eller skatter under en mycket lång period. Såväl utredningen som regeringen har dragit slutsatsen att insatser för det sent byggda bostadsbeståndet inte kan ske genom generella åtgärder utan genom ekonomisk rekonstruktion. Man kan säga att det är en hård men riktig dom över 80-talets bostadspolitiska system. Är månne s-regeringen på väg att inse faktum att något måste göras åt de problem som de själva har skapat? Lärdomen för framtiden för att vi i Sverige skall få en rimlig fastighetsekonomisk utveckling är, enligt min mening, att staten inte kan fortsätta att bestämma över bostäders kostnader och samtidigt inskränka möjligheterna att täcka dessa kostnader! Med andra ord: Det behövs en ny bostadspolitik innebärande bl.a. ytterligare minskningar av statens kostnader inom alla utgiftsområden, inklusive en successiv minskning av bostadssubventionerna, parallellt med en avveckling av fastighetsskatten. Då kommer också räntenivån att sjunka. På så sätt läggs grunden för den långsiktiga bostadspolitik som är nödvändig för en naturlig tillväxt och förnyelse. Därutöver behövs också ökade möjligheter för en differentierad hyressättning. Beskattningen av boendet bidrar till att den fastighetsekonomiska kalkylen haltar. Utgifterna för boendet blir för många hushåll så stora att de hamnar i betalningssvårigheter. Därför är förslaget bra om att bostäder med värdeår 1991 befrias från fastighetsskatt 1997. Det lindar tills vidare de ekonomiska problem som följer av fastighetsskatteuttaget. Men problemen kvarstår för många familjer i småhus. Fastighetsskatten har som bekant höjts från 1,5 % till 1,7 %. Genom upptaxeringen av småhusenheter 1996 och årliga omräkningar av taxeringsvärdena kommer skatteuttaget att öka ytterligare. Ökningen beräknas bli närmare 5 miljarder kronor, ungefär hälften till följd av den höjda skattesatsen. Detta ökar självfallet boendekostnaderna. I genomsnitt blir kostnaden för flerfamiljshus närmare 50 kr per kvadratmeter. Det innebär att hyran för en normalstor trerumslägenhet blir 4 000 kr högre per år jämfört med om fastighetsskatt inte tagits ut. Det genomsnittliga taxeringsvärdet i landet för småhus beräknas bli drygt 450 000 kr 1996, vilket medför en skatt på 7 650 kr, eller ca 635 kr per månad. Eftersom skatten baseras på fastighetens marknadsvärde blir variationerna dock stora mellan olika delar av Sverige, vilket i sig ger markant ökade negativa effekter för många hushåll, särskilt i s.k. attraktiva områden. Drastiskt ökade boendekostnader för många äldre och för många barnfamiljer i småhus kommer att bli följden om ingenting görs. Dessa har sällan möjligheter att öka sina inkomster i motsvarande grad. Därför hade det verkligen varit på sin plats med ett tilläggsdirektiv till den bostadspolitiska utredningen om att också lägga förslag om fastighetsbeskattningen. Detta har aktualiserats av bl.a. Sveriges bostadsrättsföreningars centralorganisation. Kristdemokraterna ger uttryck för samma mening i sin motion med anledning av den här diskuterade propositionen. Vänsterpartiet talar i ett särskilt yttrande till utskottets betänkande om "att uppdraget att överväga förändringar i fastighetsskattesystemet bör ges åt den bostadspolitiska utredningen". I utredningens delbetänkande talades om att fastighetsskattefrågan ytterligare skulle analyseras och belysas i det fortsatta arbetet. Min ståndpunkt är fullständigt klar. Man kan inte fortsätta att straffbeskatta boendet. Därför är det ett absolut krav att grunderna för boendebeskattningen sätts in i sitt rätta sammanhang, nämligen i den fortsatta diskussionen om den framtida boende och fastighetsfinansieringen i utredningsarbetet. Jan-Olof Franzén kommer senare i debatten att ta upp och närmare diskutera moderaternas fastighetsskattemodell. Fru talman! Låt mig så gå över till hyresgästernas inflytande vid ombyggnad. Regeringen har genom ett tillfälligt investeringsbidrag försökt stimulera till en ökning av ombyggnader av hyresfastigheter i syfte att skapa fler arbeten. Detta har medfört ett behov av höjda hyror, eftersom bidraget endast till viss del täcker kostnaderna för ombyggnaden. Regeringen måste ha insett att resten måste finansieras av fastighetsägaren genom höjda hyror redan då förslaget lades fram. Regeringen anför i propositionen att det statliga ombyggnadsstödet medfört att onödigt omfattande ombyggnader ägt rum eller att åtgärder som inte är motiverade av boendehänsyn genomförts. Någon grund för detta påstående finns inte i propositionen. Regeringen föreslår att hyresgästernas inflytande säkras temporärt på så sätt att hyresgästorganisationen alternativt de boende som kollektiv ges rätten att yttra sig över ombyggnaden. Detta fråntar den enskilde hyresgästen möjligheten till direktinflytande över den egna lägenheten. Den enskilde blir därmed utlämnad till hyresgästorganisationen. Dessutom krävs ett aktivt tillstyrkande av hyresgästorganisationen för att stöd skall beviljas. En passivitet från organisationen att yttra sig kan med andra ord betyda att en planerad ombyggnad stoppas om regeringens förslag skulle genomföras. Fastighetsägarens berättigade intresse att hålla sina fastigheter i gott skick försvåras därmed. Vi moderater konstaterar att regeringens förslag ger vetorätt åt hyresgästorganisationen. Någon möjlighet till objektiv rättslig prövning ges inte. Förslaget strider därmed mot grundläggande rättsprinciper. Är förslaget verkligen förenligt med EU-rätten? Det är anmärkningsvärt att regeringen inte har låtit lagrådet lämna ett yttrande över just den del av propositionen. Vi anser att medbestämmandet vid om och tillbyggnad bör regleras i lag och inte överlämnas till regering och myndigheter eller organisationer, speciellt som det nu pågår behandling av ett förslag till hyreslagstiftning om hyresgästinflytande. Förslag till riksdagen aviseras till den 18 september i år. Varför går man då händelserna i förväg, och speciellt med ett så dåligt underbyggt förslag? Under utskottets behandling har det framkommit att bara ett mycket begränsat antal ombyggnader förväntas påbörjas under tiden som den temporära regeln föreslås gälla. De flesta projekten kommer inte att beröras. Därför anser vi moderater att utskottets skrivningar är ett slag i luften och till intet förpliktande. Det bästa i det här läget hade enligt min mening varit om utskottet avvaktat regeringens proposition om hyresgästinflytande i hyreslagstiftningen som aviseras komma senare i år, som jag tidigare sagt. Lösningen är inte fler regleringar och pålagor. I stället behövs goda långsiktiga lösningar genom ett hyressättningssystem som ger utrymme för tillräckliga avsättningar för löpande underhåll och successiv förnyelse av bostadsbeståndet. Då kan säkert uppgörelser mellan hyresgäst och hyresvärd uppnås i samförstånd utan tvingande regler. Fru talman! Härmed ställer jag mig bakom de två moderata reservationerna. Jag yrkar bifall till reservation 3.

Fru talman! I det här betänkandet behandlar vi regeringens proposition om de ekonomiska villkoren för det sent byggda beståndet. I propositionen finns det förslag som vi i Folkpartiet ser positivt på och förslag som vi är negativa till och avvisar. Vi ser positivt på att fastigheter byggda 1991 slipper fastighetsskatt under det här året. Det ekonomiskt hårt tyngda fastighetsbestånd som byggdes sent är illa ute och behöver denna lindring av fastighetsskatten. Vi avvisar regeringsförslaget när det gäller synen på hyresgästinflytande vid ombyggnader. Glädjande nog har en stor majoritet i utskottet lagt fram ett bättre förslag som ger hyresgäster ett skydd, inte minst vid de omfattande ombyggnader som olika ROT-program har inneburit och kommer att innebära. Fru talman! Med anledning av att den här propositionen tar upp fastighetsskatten för hus byggda 1991 har Folkpartiet också tagit upp situationen för andra grupper. Det handlar om åtgärder som kan mildra fastighetsskattens samlade effekter i våra skärgårdar och i övrigt utsatta områden. Det är nödvändigt att nu undanröja den berättigade oro för framtiden som finns, inte minst hos den bofasta skärgårdsbefolkningen. Den samlade effekten av ny taxering, rullande taxering, höjning av fastighetsskatten till 1,7 % och därtill för många också en förmögenhetsskatt blir i många fall absurd och orättvis och ger mycket svåra ekonomiska konsekvenser för många villaägare. Folkpartiet har krävt en skyndsam utredning för dessa grupper. Vi har lagt fram reservationer i bostadsutskottet och skatteutskottet under 1994 och 1995. Vi har krävt att man lägger fram förslag om förändringar. Man kan konstatera att Finansdepartementet mycket motvilligt, senfärdigt och kanske hårt pressat av de demonstrationer som var under november månad har medgett att man skall titta på om man kan göra något. Det har också Ingvar Carlsson som statsminister upprepat i ett frågesvar här i kammaren. Jag vill betona att det är ytterst besvärligt för många i dessa utsatta områden. Låt mig ta några korta exempel, bl.a. från Klädesholmen i den Bohuslänska skärgården. Det gäller en villa som är byggd 1925, har en bostadsyta på 120 m2 och en tomtmark på 326 m2. Jag har ett annat exempel från Dyrön, strax intill. Ett pensionärspar ringde mig och berättade att han tidigare varit yrkesfiskare, utan ATP och med en mycket liten tilläggsförsäkring. Hans fru har varit hemmafru. Nu har de fått veta att de skall betala 26 000 kr för att bo i sitt eget hus. De bara tittade på varandra - de kan inte klara det. Visserligen kan de sitta och titta på Marstrandsfjorden hela vintern, men det kan man inte leva av. Jag vill betona att riksdagen snabbt måste ingripa. För de mest akuta grupperna måste det utan fördröjning komma fram förslag om åtgärder som kan mildra fastighetsskattens effekter i våra skärgårdar och övriga utsatta områden. Någon ytterligare senfärdighet från Finansdepartementet tycker jag inte att denna kammare skall acceptera. Jag vill avsluta mitt anförande med att yrka bifall till reservation 4, som är gemensam för Folkpartiet och kds, och som kräver snabba insatser för dessa utsatta grupper.

Fru talman! Stora delar av det sent bygga bostadsbeståndet har ekonomiska problem. Höga produktionskostnader, men framför allt förändringar av regelsystem som en effekt av skattereformen är de stora orsakerna, liksom höga räntenivåer i en låginflationsekonomi. Statens svaga finanser gör det naturligtvis inte lättare att lösa problemen. Den bostadspolitiska utredningen har efter analyser och beräkningar kommit fram till att det inte är möjligt att lösa problemen med generella åtgärder. Utredningen föreslår i stället selektiva lösningar. Det är den enda rimliga möjligheten med dagens svaga statsfinanser. Vad som är moraliskt förkastligt är att det var så lätt att försämra de generella reglerna för räntesubventioner så att människor hamnade i ekonomisk kris på grund av politiska beslut här i riksdagen. Lösningen är att i första hand rekonstruera bostadsrättsföreningar och privata flerbostadshusbolag så att de kan fortsätta att överleva. Denna rekonstruktion sker i statens riskkapitalbolag, Venantius, och genom Bostadskreditnämnden. Kostnaden för staten beräknas till mellan 10 och 15 miljarder kronor de närmaste åren. Egnahemsägare och kommunala bostadsbolag får ringa hjälp, eller ingen alls. Det borde naturligtvis ges rekonstruktionsmöjligheter också till dessa boendekategorier. Egnahemsägarna är hänvisade till skuldsaneringslagen, som inte fungerar om man menar att egnahemsägaren skall ges möjlighet att bo kvar i sitt eget hus. Lagen är svår att tillämpa och klarar inga påfrestningar om en sanering skulle genomföras. Av Venantius 70 000 ärenden är 40 000 egnahemsärenden. De står dock för en liten del av lånestocken - cirka två och en halv miljard av de 30 miljarder kronorna. Dessa människor bör också ges en rimlig chans att klara sin boendesituation på ett värdigt sätt. När det gäller de kommunala bostadsbolagen hänvisar man till ägarna, dvs. kommunerna. Det är ägare som i många fall har en mycket svag ekonomi. Här bör också möjlighet till rekonstruktioner ges. De kommunala bostadsbolagens ekonomi är i de flesta fall god. Ca 10 % av bolagen är i kris, och behöver hjälp på något sätt. Enligt SABO:s beräkningar behövs ca 2 miljarder kronor för att uppnå rimliga villkor för dessa företag. Många av företagen finns på orter där utflyttning och hög arbetslöshet orsakat tomma lägenheter. Där kan man inte höja hyrorna för att få större intäkter. Kommunerna får i stället gå in med kapital, vilket påverkar driftbudgeten och försämrar kvaliteten på barnomsorg, skola och äldreomsorg. Enligt Kommunförbundets beräkningar täckte kommunerna upp förluster för borgensåtaganden med 3,3 miljarder kronor 1995. Ge kommuner med bostadsbolag i kris möjlighet till rekonstruktion, i likhet med bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare! Regeringen har gjort ett undantag för Stenungsunds kommun, men det är inte tillräckligt. Detta bör vara möjligt för fler kommunala bostadsbolag i kris. Det enda undantag som gjorts med generella lösningar när det gäller krisårgångarna är att låta hus med värdeår 1991 fastighetsskattebefrias. Det är en åtgärd som egentligen inte löser några problem. Den är följden av en miss i samband med skattereformen. års årgång få betala fastighetsskatt före dessa årgångar. Misstaget är upptäckt, och löstes genom skattebefrielse för 91:orna. Problemen för husägarna är dock inte lösta i och med en skattebefrielse under ett år. Året därpå blir räntebidraget mindre, och skulden kvarstår. Inte heller hjälper det dem som har köpt ett gammalt hus till nybyggnadspris under 1991. De får ingen hjälp av ett sådant här förslag. Trots den ringa effekten och inkonsekvensen av en generell åtgärd bland annars bara selektiva sådana, är det orimligt att man skall börja betala fastighetsskatt för värdeår 1991 före värdeåren 1989-90. Skattereformen visar här ett ytterligare prov på ofullständigheter och konsekvenser som inte förutsetts på ett tidigt stadium. Fastighetsskattens vara eller icke vara blev också föremål för debatt i och med detta förslag. Att just nu komma med förslag till sänkningar av fastighetsskatten, eller med nya lösningar, är inte trovärdigt. Jag skulle nästan vilja kalla det populistiskt. Däremot borde frågan vara föremål för en omfattande diskussion i den bostadspolitiska utredningen, vilket inte är en självklarhet eftersom det inte ingår klart och tydligt i direktiven. För gärna en diskussion om fastighetsskatten, men gör det på ett seriöst sätt och i ett helhetsperspektiv. Bostadsbyggandet är fortfarande mycket lågt, och många ifrågasätter Boverkets prognoser fram till år 2000. Det är bara att konstatera att det räntebidragssystem vi har - Dannellsystemet - inte fungerar och bör avlösas av någonting annat. Den dåliga kopplingen mellan produktion, räntesubvention och lånevillkor har också lett till bostäder med sämre kvalitet i fråga om planlösningar. Dessutom har staten i flera fall frikostigt delat ut räntebidrag till kostnader som inte finns, utan till tänkbara eller möjliga produktionskostnader. Tidigare har också spekulation i räntebindningsnivåer tillåtits. I tider med svaga statsfinanser är det orimligt att ha ett sådant system. Ett nytt system skall naturligtvis ta hänsyn till faktisk byggkostnad och till stabila lånevillkor som gör det möjligt att planera för boendekostnaderna på lång sikt. Den dåliga kopplingen mellan produktion och statens räntestöd har visat sig påverka förhållandena i en rad exempel. Enligt en undersökning som Sveriges trähusfabrikanter låtit utföra har det hänt att räntebidrag betalats ut utan att det funnits avtal om produktionsgaranti. Inte heller har det funnits några ansvarsutfästelser för att försäkra den boende mot dyra kostnader för fel och brister som kan uppstå i huset under de första tio åren. Eftersom dagens bidragssystem medger att bidragsansökan kan lämnas in efter det att huset påbörjats eller färdigställts, vill regeringen att produktionsgarantivillkoren skall kunna ges på ett annat sätt. Vänsterpartiet motsätter sig inte detta, eftersom det i nuläget annars kan leda till problem för enskilda husbyggare. Vad regeringen egentligen skulle göra är naturligtvis att se till att regelsystemet för de statliga räntebidragen ändras så att sådana här situationer inte kan uppstå. Det är alltså regelsystemet som brister, och inte reglerna för konsumentskyddet. Sedan hösten 1994 har regeringen kommit med en rad åtgärder för att motverka byggarbetslösheten. I vissa fall har Vänsterpartiet inte delat regeringens åsikt om hur medlen skulle använts men inte velat ändra medelstilldelningens omfattning. Den största delen av medlen användes som ett 15 % bidrag för ROT-åtgärder. Det har lett till andra problem, eftersom hyresgästernas inflytande vid ombyggnad kraftigt reducerats enligt de lagar som reglerar detta. Det hade bostadsutskottet till stor del kunnat förhindra om det tillstyrkt Vänsterpartiets motion under den allmänna motionstiden om att skriva in en ny paragraf i plan och bygglagen om krav på ett hyresgästinflytande vid ombyggnation. Det fanns tyvärr inget intresse för detta. Regeringen vaknade till efter omfattande protester från upprörda hyresgäster och efter tidningsskriverier. Att nu komma med en tillfällig lag kommer kanske att förhindra en del problem. Men de ombyggnationer som redan gjorts kan naturligtvis inte korrigeras i efterskott. Trots detta tycker Vänsterpartiet att detta är en viktig markering och signal om att den nya hyreslagstiftningen, som nu verkar vara tänkt att gälla från den 1 januari 1997, skall innehålla ett betydligt bättre skydd för hyresgästerna än det nu rådande. De försämringar som den borgerliga regeringen genomförde under förra mandatperioden när det gäller skyddet för hyresgästerna vid ombyggnation har lett till stora problem. Möjligheterna att binda räntenivån redan från byggstart är ett bra förslag som skall göra det möjligt att bättre kunna beräkna framtida boendekostnader. Detta motverkas dock av allt fler lånemöjligheter med rörlig ränta eller korta bindningstider. Fler aktörer på marknaden gör också att de boende hoppar mellan olika finansiärer och institut. Visst är det bra med konkurrens. Men det bör ske med sunda spelregler. En bostadsinvestering är ofta den största investeringen under livstiden och bör inte betraktas som vilken konsumtionsvara som helst. Här måste bättre belåningsformer till som ger stadga och möjlighet att beräkna sina boendekostnader på ett seriöst sätt. Problemen på bostadsmarknaden är inte lösta i och med dagens förslag. Krisen kommer att kvarstå för många. Här måste en djupare analys av orsak och verkan ske. Fördelningspolitiska effekter av boendekostnaderna måste undersökas och åtgärder vidtas. Att lösa problemen med högre hyror för dem som inte har några marginaler att ta av är inte godtagbart. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5 och 8.

Fru talman! Miljöpartiet de gröna har inget att erinra mot det föreslagna undantaget från fastighetsskatt för 1991 års bostäder men däremot på vilket sätt finansieringen av skattebortfallet av de 280 miljoner kronorna är tänkt att genomföras. Vi anser inte att det är lämpligt att åtgärder i bostadsbeståndet, även om de i och för sig är önskvärda, bekostas med medel som är avsatta för att möjliggöra skattelättnader för företag. Regeringen bör i stället anmodas att återkomma till riksdagen med ett nytt förslag om finansiering. Vi kan inte acceptera svaret som skatteutskottet givit att man utgår ifrån att förslaget inte kommer att ändra förutsättningarna för de överväganden som pågår rörande ändringar på företagsbeskattningens område eller utskottets eget konstaterande att ställningstagandena på företagsbeskattningens område får ske i annat sammanhang. Miljöpartiet är positivt till den föreslagna temporära regeln om hyresgästinflytande vid ombyggnad med statligt räntestöd såsom den nu utformats. Den avses gälla i de fall där hyreskontrakt sägs upp för att ombyggnadsåtgärderna skall genomföras. Den nya hyreslagen, som förhoppningsvis sedan gör de rätta avvägningarna i ett längre perspektiv, förväntas träda i kraft senast den 1 januari. Tillfälliga lösningar, även om de kommer för sent för en del, kan bidra till att dämpa turbulensen och till att hyresgäster under tiden inte körs ut från sina lägenheter och sedan inte har råd att flytta tillbaka utan blir ställda utan bostad. Fru talman! Miljöpartiet har inte valt att i detta sammanhang motionera om vad vi anser som nödvändiga förändringar på bostadsbeskattningens område. Men eftersom frågan aktualiserats genom motioner från andra partier vill jag här redovisa huvuddragen i Miljöpartiets inställning. De finns för övrigt också bilagda i det särskilda yttrande som finns till betänkandet. Vi anser att ett nytt system för fastighetstaxering och fastighetsbeskattning bör utredas med följande inriktning. På kort sikt förordar vi att en särskild permanentboendetaxering införs och att fastighetsskatten för permanentboende sänks med 0,5 procentenheter, taxeringsvärdet vid förmögenhetsbeskattning reduceras med 100 000 kr och värdet av skattesänkningar ackumuleras och betalas vid försäljningstillfället. Det nuvarande taxeringssystemet, där vissa miljöinvesteringar bestraffas, bör i stället ändras med hjälp av en miljöbonus så att sådana investeringar leder till en sänkt skattenivå. Miljöriktiga satsningar, dvs. de långsiktigt riktiga och ekologiskt hållbara, skall också vara kortsiktigt lönsamma om vi skall få en snabb förändring till stånd. Den bostadspolitiska utredningen hade för ett år sedan frågan om taxeringen av fastigheter i särskilt attraktiva lägen, t.ex. skärgårdsområdena, på sitt bord. Men regeringen lät lyfta frågan till Finansdepartementet för en snabb lösning av de mest akuta fallen efter sommarens och höstens proteststorm. Statsrådet Thomas Östros sade så sent som för två dagar sedan i en interpellationsdebatt som jag deltog i att man kommer med en analys och ett förslag före sommaren. Tiden börjar faktiskt rinna ut. Många är vi som undrar hur regeringens förslag kommer att se ut när det gäller de mest attraktiva lägena. Att något måste göras snabbt tror jag alla är överens om. Jag behöver inte här upprepa de olika exempel som Erling Bager tidigare nämnde. Det är särskilt de äldre människorna i s.k. skärgårdssamhällen det handlar om. På längre sikt bör ett nytt taxeringssystem utarbetas som inte bygger på fiktiva värden utan på verkliga förhållanden. Den bofasta befolkningens taxeringsvärde bör således inte baseras på vad en teoretisk försäljning till en köpstark spekulant skulle inbringa. Ett nytt system bör i stället baseras på byggnadens storlek, värden som finns i fastigheten, behov av infrastruktur, m.m. Bostadsbeskattningen bör också förändras så, att kommunerna återförs sin beskattningsrätt av fastigheter. Vi menar att bostadsskatterna bör kunna ingå i en skatteväxling där växlingen sker gentemot högre energiskatt, eventuellt minskat ränteavdrag och/eller ökad realisationsvinstskatt. Inte minst bör ett miljöklassifieringssystem med livscykelsanalyser för hus införas och beaktas vid beskattning. Ett sådant håller för övrigt just nu på att utvecklas på institutionen för bygg och miljö vid KTH. Det är avgörande och oerhört viktigt att ny och ombyggnader som görs efter ekologiska principer framöver gynnas och att de dåliga lösningarna mönstras ut. Det är ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle vi är ute efter och möjligheterna att på ett positivt sätt styra dithän. Vi i Miljöpartiet kommer att mer ingående redovisa våra ställningstaganden i annat lämpligt sammanhang, om inte förr så under höstens allmänna motionstid. Fru talman! Jag vill avsluta med att yrka bifall till

Fru talman! Från kristdemokraternas sida är vi nöjda med de åtgärder som är föreslagna i propositionen när det gäller bostäder med värdeår 1991. Vi har i en motion huvudsakligen påpekat två saker. Den ena gäller det som har med hyresgästernas inflytande över ombyggnader att göra. Där har vi i motionen haft synpunkter på att man borde invänta det remissarbete som pågår och vänta med svaret innan vi inför temporära regler. Diskussionerna i utskottet har dock lett fram till ett tillkännagivande, också det med anledning av vår motion Bo91, som gör att vi även där tills vidare är nöjda med den skrivning som står i betänkandet. Det vi framför allt har koncentrerat oss på är bostadsbeskattningen i allmänhet. Som flera andra här har påpekat är det från 1996 som skatten har höjts till 1,7 % av taxeringsvärdet för samtliga bostadsfastigheter. Från samma tidpunkt gäller också de nya taxeringsvärdena för egnahem, som är baserade på 1994 års marknadsvärde. Samtidigt infördes den rullande fastighetstaxeringen, där taxeringsvärdena justeras årligen. Vi menar att det här sammantaget kan få förödande konsekvenser inte minst för många familjer. Värst drabbade är de som bor i storstäder och skärgårdar. Många barnfamiljer, pensionärer med låga inkomster, människor som köpt sina hus när priserna stod som högst under åren 1988-1991 och familjer som drabbas av arbetslöshet kommer helt enkelt inte att ha råd att bo kvar. Det här kan bädda för en ny flyttlasspolitik. Våra kuster riskerar att bli ett reservat för höginkomsttagare, samtidigt som taxerings och skattenivå tvingar bort fiskare, hantverkare, butiksägare och bönder. Vi undrar om vi är på väg mot ett samhälle där endast de med hög inkomst av tjänst eller kapital har råd att äga en fastighet medan familjer eller ensamstående som sparat till en stuga eller ärvt ett hus inte har rimlig chans att bo kvar. Det här har vi ansett vara så viktigt att vi menat att den bostadspolitiska utredningen borde få titta på hela paketet när det gäller fastighetsbeskattningen, när man ändå i viss mån berör det i utredningen. Det här har inte tagits emot välvilligt i utskottet, och av det skälet har vi en reservation, nr 4, som jag här vill yrka bifall till.

Fru talman! Jag tror att det finns anledning att börja med att utgå från en sak: Det här är inte någon fastighetsskattedebatt, även om man har kunnat få det intrycket av flera föregående talare. Det ankommer bl.a. på skatteutskottet att vara med och diskutera de frågorna. Det här betänkandet, BoU10, handlar om de ekonomiska villkoren för de sent byggda bestånden. När det gäller de hus från 1991 som skulle få fastighetsskatt skjuts denna upp - det är vad det handlar om när det gäller fastighetsskatten. Orsaken till det är naturligtvis de problem som finns och som har uppstått under ett antal år på grund av den ekonomiska situation som landet har befunnit sig i. Priserna har ökat våldsamt, och det blir naturligtvis problem för de fastigheter som har höga kostnader när man träder in i fastighetsskattesystemet. Ofta har ju inte de hus där det bor hyresgäster och bostadsrättsinnehavare ett värde som står i förhållande till fastighetsskatten, som beräknas på bl.a. räntesubventioner. Det är klart att det här är ett problem. Det är bl.a. därför man har tillsatt en bostadsutredning som skall fundera över det här. Men eftersom det nu ändå har dykt upp en debatt kring fastighetsskatten vill jag påstå följande: Normalt är det inget problem för de allra flesta att betala fastighetsskatt. De som väsnas allra högst är ofta de människor som har råd att betala fastighetsskatt. Sedan finns det problemsituationer - Per Lager och Erling Bager har pekat på några av dem - där människor kan komma i kläm. Därför pågår det också en diskussion i Finansdepartementet, och jag utgår från att den här utredningen kommer att redovisas under de närmaste dagarna i en analys. Det här betänkandet handlar om fastighetsskatten för byggnader med värdeår 1991. Det handlar om en uppräkning av den kreditgaranti som var tänkt till 30 % men som vi nu föreslår skall bli 40 % av underlaget så att det blir säkrare spelregler. Det handlar om räntebindning vid byggstart. Det handlar om hyresgästinflytande vid ombyggnad, vilket Lena Larsson senare kommer att beröra i sitt inlägg. Det handlar också om den diskussion som uppstått sedan det i debatten förekommit krav på spelregler redan vid byggstart så att man vet vilken ränta som kommer att gälla för en fastighet när den är färdig. I den frågan har den bostadspolitiska utredningen hittat en modell som, utan att vi behöver behandla det här i kammaren, kan innebära att man när man sätter spaden i jorden vet vad räntan kommer att bli. Betänkandet handlar vidare om konsumentskydd för småhus, och det handlar om tidsfrister för fuktoch mögelskador. Det är vad betänkandet handlar om, och jag vill yrka bifall till utskottets hemställan. Sedan vill jag bara göra några kommentarer till vad bl.a. Moderaterna genom Inga Berggren här har sagt. En sak har alltid förundrat mig, fru talman. Under perioden från 1976 fram till det val vi hade för två år sedan har vi haft nio år av olika borgerliga konstellationer och nio år av socialdemokratiska regeringar som regerat, eller försökt regera, Sverige. Under de två senaste åren har vi haft en socialdemokratisk regering som med stöd av bl.a. Centerpartiet har försökt reda ut de problem som ställts till under ett antal år. Jag har aldrig skyllt på Moderaterna och sagt att det är de som ensamma bär ansvaret för alla de bekymmer som vi har. Men det stora, grundläggande felet som Moderaterna gör är att hävda att allt är Socialdemokraternas fel. Carl Bildt, Inga Berggren och Moderaterna har aldrig haft något ansvar för någon politik, inte ens under den tid man suttit i regeringsställning. Det är egentligen litet avslöjande för hur Moderaterna ser på politik över huvud taget: Man vill inte bedriva någon politik och framför allt inte på det område som handlar om bostäder. Varför har vi egentligen en bostadspolitik? Varför har vi räntesubventioner? Jo, därför att vanliga människor, förhoppningsvis, när de är unga och skall bilda familj skall få möjligheter att kunna bo. Då bygger den statliga bostadspolitiken på - den har i varje fall gjort det, och jag hoppas att den kommer att göra det även i fortsättningen - att med hjälp av en omfördelning över årgångar ge möjlighet att finansiera det som byggs nytt. Så har det fungerat. Det innebär att när vi i vårt samhälle talar om bostadspolitik och räntesubventioner bygger det på att 15-20 % av alla bostäder i vårt land har räntesubventioner. Det är det som Moderaterna snabbt och enkelt vill försämra, och det innebär naturligtvis att det blir en gigantisk snedfördelning i samhället. Den politiken vill inte vi ha. Man säger att med en politik där man släpper ifrån sig alla möjligheter kommer räntorna att sjunka. Egentligen är det tvärtom. Vid tiden för valrörelsen för två år sedan, när Carl Bildt var statsminister och vi hade en s.k. bostadsminister vid namn Bo Lundgren som skulle ha hand om det här, var räntorna för dem som skulle sätta om lånen på sina hus 131⁄2 %. Låt mig också kommentera några av Vänsterpartiets funderingar. Jag nämnde att det här betänkandet bl.a. handlar om subventionsgraden i bostadsfinansieringssystemet vid byggstart, räntebindningar och annat. Jag begriper mig inte på Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har i det här betänkandet fyra reservationer, som egentligen är ganska meningslösa. Alla de frågor som tas upp i reservationerna gäller sådant som bl.a. Owe Hellberg och jag har att diskutera i den bostadspolitiska utredningen. Owe Hellberg säger att politiken helt har gått ut på att försämra villkoren för människor som inte har råd. Låt mig då bara konstatera att Owe Hellberg här i dag inte har föreslagit något annat än det som står i betänkandet när det gäller ränteandelar och annat. Vänsterpartiet försöker ge sken av att man vill ha en annan politik utan att föreslå någon finansiering av de lösningar som man försöker föra fram i den allmänna debatten. Snacka om populism! Fru talman! Med de här orden vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Lennart Nilsson har rätt i att man i den här propositionen tar upp det sent byggda beståndet. Fastighetsskattens effekter för det husbestånd som tillkom 1991 blir ganska omfattande, och därför föreslår regeringen att man gör undantag. Från en del andra partier har vi då tagit upp att det också finns andra grupper villaägare som drabbas så extremt hårt av de samlade effekterna av höjningen av fastighetsskatten att även de kan tvingas bort från sina fastigheter. I många fall har det redan börjat ske. När man ser effekterna vågar man inte längre bo kvar. Jag tänkte då ställa en fråga till Lennart Nilsson, som själv är en stadgad bohuslänning och som har suttit länge i riksdagen och bostadsutskottet. Lennart Nilsson måste ju själv få ta del av information från många drabbade i exempelvis den bohuslänska skärgården och andra områden. Vad säger Lennart Nilsson till dem? Är Lennart Nilsson nöjd med handläggningen av den frågan? Regeringen har ju mycket senfärdigt lovat att titta närmare på utfallet för vissa grupper, men sedan har exempelvis statssekreterare Knut Rexed genom sina uttalanden om vad det kan bli för förändringar skrämt upp folk ännu mer. Känner sig Lennart Nilsson nöjd när han skall svara oroliga människor i Bohusläns skärgård? Lennart Nilsson kanske är litet missnöjd med kollegerna i skatteutskottet - jag ser att han får briefing därifrån nu - för att de inte har handlat? Lennart Nilsson påpekade att exempelvis den parlamentariska utredningen handlar. Men den har ju hänvisat till Finansdepartementet.

Fru talman! Erling Bager skall inte få mig att säga någonting annat än att jag är medveten om att det finns bekymmer i Bohuslän. Jag pekade tidigare på att vi har haft en regering med Carl Bildt i spetsen och Bo Lundgren som ansvarig för bostadsfrågorna. Under den perioden löstes det inte några problem över huvud taget på fastighetsskattesidan för de här utsatta grupperna. Jag är helt övertygad om att den socialdemokratiska regeringen nu tillsammans med Centerpartiet kommer att lösa de problemen för de här utsatta grupperna, bl.a. på Klädesholmen i Bohuslän. Jag är helt övertygad om det. Det är nu som det kommer att hända. Därför är jag ganska nöjd även med den ledamot av skatteutskottet som sitter bredvid mig.
Fru talman! Jag tycker ändå att det var litet oroande att Lennart Nilsson sade att han är ganska nöjd, även om han gav uttryck för oro. Jag menar att man måste handla snabbt när det gäller de grupper som nu drabbas så hårt. Folkpartiet motsatte sig höjningen av fastighetsskatten till 1,7 %. Regeringen genomdrev den ändå. Vi har tidigare krävt att en utredning tillsätts skyndsamt. Problemen utreds nu i någon mån, men det går långsamt. Nu kräver vi akuta insatser för de berörda och att förslag föreläggs riksdagen utan dröjsmål. Slutligen: Vi har i vår motion också tagit upp förmögenhetsskatten. Vi tycker i korthet att människor i ett normalt villaboende i storstadsområdena bör slippa betala förmögenhetsskatt. Vårt krav har varit och är att det skattefria grundbeloppet skall höjas till 2 miljoner kronor. Då skulle man komma ifrån problemet, och man slipper också den dubbelbeskattning som många får och som är orimlig.
Fru talman! När vi höjde fastighetsskatten från 1,5 till 1,7 % handlade det enbart om att rädda alla de tusentals människor som finns inom det här räntesubventionssystemet, nämligen de ungefär 20 % av befolkningen som har räntesubventioner. För att de inte skulle få våldsamt höjda hyror på grund av vad som beslutades av den tidigare regeringen, där också Erling Bager var ansvarig, gjorde vi den här höjningen, som gjorde att alla fick vara med och betala. Erling Bager talar om vanligt folk i städerna. Jag kan då nämna min gamla mor, som är 79 år och som bor i ett hus i Erling Bagers stad, Göteborg. Hon betalar naturligtvis en fastighetsskatt som är ganska hög. Hon har en låg pension. Men på något underligt sätt klarar hon av det här, eftersom fastighetsskatten naturligtvis ingår i underlaget för bostadstillägg. Normalt är det alltså inte problem med fastighetsskatten, men det finns undantag. Även om jag har varit orolig utgår jag från att de här problemen - som dock är små i det stora hela - kommer att lösas under det här året. Det är under året som de behöver lösas - inte förr.

Fru talman! Nu är vi där igen, Lennart Nilsson, och talar om vem som har gjort eller inte gjort någonting för de boende. Just när det gäller fastighetsskatten verkar det på Lennart Nilsson som om det inte vore läge att diskutera fastighetsskatten när vi behandlar det här betänkandet. Det tycker jag är helt fel synsätt. Det finns ju någonting som heter fastighetsekonomi och bostadsekonomi. Därför behöver man diskutera alla de kostnader som ingår i detta och även hur man betalar det hela. Jag fäste mig vid att en regeringsföreträdare häromdagen sade så här om fastighetsskatten: Jag vill klart säga att fastighetsskatten är en viktig del av finansieringen av landets välfärdssystem. Detta kommer inte att innebära att vi sänker fastighetsskatten generellt sett. Med anledning av det undrar jag vad Lennart Nilsson säger till en ung familj med barn eller ett äldre pensionerat par som länge har bott permanent i sin bostad i ett attraktivt område, kanske i Bohuslän, i Lennart Nilssons skärgårdsområden. Vad kommer att hända med dem när de drabbas av den höjda fastighetsskatten och får ökade boendekostnader? Jag är beredd att i den bostadspolitiska utredningen se till att lösa många av de här problemen, Lennart Nilsson. Moderaterna vill vara med och diskutera fastighetsskatten och även finna lösningar för den.
Fru talman! Vem som har gjort och inte har gjort något kan man naturligtvis alltid diskutera. Men det var Inga Berggren som sade att socialdemokraterna bär skulden för allt elände i vårt fina land. En sådan inställning vägrar jag att acceptera. Självklart är fastighetsskatten, som efter höjningen i runda tal kommer att inbringa 20 miljarder, en del av det som behövs för att klara bl.a. åldringsvården, bra skolor, utbildning och annat. Självklart måste staten, samhället, ha intäkter för att infria de åtaganden och förväntningar som vi naturligtvis har på ett gott samhälle. Därför tror vi inte på den modell som moderaterna förespråkar, nämligen att man skall avskaffa i stort sett allting och låta människor klara sig själva. Det låter bra, men det innebär att många kommer i kläm. Får jag bara ta ett litet exempel med anledning av att Inga Berggren talade om vilka råd man har att ge de unga familjerna. Den politik som vi har stått för de här två åren innebär räntesänkningar. Om man som exempel har ett hus - och det är relativt billigt i dagarna - och har ett lån på det på 500 000 kr gör en enda procents räntesänkning brutto 5 000 kr om året efter skatt, ungefär 300 kr mindre i månaden för den unga familjen. Det är inte så att vi vill ställa till jäkelskap för människor därför att vi tycker att det är roligt. Vår politik syftar till att man skall pressa räntorna nedåt så att bl.a. de människor som har de här lånen kan bli litet lyckligare genom att få mer pengar över till att klara andra ting i sin vardag.
Fru talman! Att få ned räntorna och att spara i statens finanser är vi moderater också mycket gärna med på, och det vet Lennart Nilsson. Nu är fastighetsskatten och det den belastar boendekostnaderna med ett problem. Det kan vi konstatera genom att opinionen kommer både från vänster och från höger, från enskilda medborgare och från organisationer. Inte minst brevskörden till oss riksdagsledamöter, även den brevskörd som skatte och bostadsutskottens kanslier härbärgerar här i huset vittnar om att någonting har gått snett vad gäller fastighetsskatten. Tycker inte Lennart Nilsson att det är dags för regeringen att göra någonting, att ta de här yttringarna på allvar och medge att beskattningen av boendet vållar problem och att dessa problem måste lösas? Man borde äntligen snabbt presentera den utredning om skärgårdsfastigheterna som det har talats så länge om. Det behövs lättnader för de permanentboende. Det behövs dessutom en helhetsbedömning av boende och fastighetsekonomin och finansieringen på lång sikt. Därför menar jag att det behövs ett tilläggsdirektiv till Bostadspolitiska utredningen så att vi verkligen också kan ge förslag på hur vi skall lösa de här problemen.
Fru talman! Människornas vilja att betala skatt är kanske inte så stor, framför allt inte bland dem som har stora möjligheter att göra det. Våra problem handlar i dag naturligtvis inte om de människor som protesterar högljuddast, i varje fall inte om dem som har gott ställt och har möjligheter att betala för sig. Problemen gäller framför allt de ensamma kvinnorna med lågavlönat jobb som kanske har svårt att över huvud taget hyra en modern bostad eller de ungdomar som skall sätta bo och som inte har något arbete. Det är vad det handlar om. Sedan vill jag bara säga att enligt vad jag har erfarit kommer inom den närmaste veckan ett förslag från Finansdepartementet. Det kommer att ta upp de frågeställningar som här har berörts, bl.a. om de här skärgårdsfastigheterna.
Fru talman! Lennart Nilsson vill snäva in debatten så att man endast diskuterar de saker som står i betänkandet. Men betänkandet innehåller inte de stora pengarna när det gäller krisårgångarna. De stora pengarna är de 10-15 miljarder som det i första hand kommer att kosta att rekonstruera bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Det här tycker vi inte är rättvist. Vi vill också ge de kommunala bostadsbolagen i kris en möjlighet att få vara med i den här svängen. Vi tycker också att man behandlar egnahemsägarna orättvist i den här situationen. Det går inte att hänvisa till skuldsaneringslagen. Den fungerar inte om man vill ge dem möjlighet att bo kvar i sina villor. Vi är inga populister, Lennart Nilsson. Vi kommer i vår höstbudget att lägga fram förslag om medel för att ge kommuner i kris den här möjligheten att rekonstruera sina bostadsbolag. Det skall vi återkomma till, och hur det ser ut framöver kommer Lennart Nilsson själv att kunna titta på. Det är väl litet magstarkt att säga att vi skall komma med alla stora förändringar och lösningar. Det är faktiskt skattereformen och effekten av den som har orsakat mycket av de höga boendekostnaderna och den här utvecklingen på bostadsmarknaden. Vi har inte varit med och konstruerat skattereformen. Den är inte fördelningspolitiskt neutral. Vi har inte medverkat till att den var underfinansierad med 25-35 miljarder. Det är därför vi måste hålla på med den här typen av lösningar om vi inte klarar av den nuvarande situationen. En sådan utredning och utvärdering skulle man naturligtvis begära av regeringen att göra, och det återkommer vi till i nästa betänkande.

Fru talman! I dag diskuterar vi bostadsutskottets betänkande nr 10. Där vill jag hålla mig till den del som berör fastighetsskatten. Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde hösten 1994 har fastighetsbeskattningen skärpts kraftigt. Basen för uttag av fastighetsskatt har breddats fr.o.m. 1996. För småhus och flerbostadshus har skatten höjts från 1,5 % till 1,7 % av taxeringsvärdet. Genom fastighetstaxeringen 1996 och den årliga omräkningen av taxeringsvärdena kommer skatteuttaget att öka ytterligare. Ökningen beräknas bli närmare 5 miljarder kronor, varav ungefär hälften är en följd av den höjda skattesatsen. Detta innebär givetvis ökade boendekostnader. Eftersom skatten baseras på fastighetens marknadsvärde blir variationerna stora mellan olika delar av landet, med orimliga resultat för många hushåll, särskilt i s.k. attraktiva områden. Varje torsdag kl. 12 kan vi se människor från Stockholms förorter och skärgårdsbor demonstrera vid Mynttorget mot de höga taxeringsvärdena, fastighetsskatten och boendekostnaderna. Brev och telefonsamtal kommer från hela landet. Vad deras budskap handlar om är att deras pengar många gånger inte räcker till för att betala deras dyra boendekostnader på grund av denna höga fastighetsskatt. Vad man då frågar sig är om man skall driva bort de människor som sedan generationer är rotade på dessa platser som vi kallar attraktiva områden såsom skärgårdar, förorter till våra städer och småhus med sjöutsikt. Blir inte resultatet då att de enda som kan bo kvar där är människor med s.k. feta plånböcker eller fallskärmspojkar. Denna utveckling kan vi moderater inte acceptera. De äldre människornas strävan genom livet för att kunna njuta sin ålderdom i sina egna hus får inte spolieras av fastighetsskatten. De unga barnfamiljernas högsta önskan är att kunna få bo kvar i sin villa, om den så ligger i en Stockholmsförort. Ej heller denna önskan får spolieras av fastighetsskatten. Vad vill då vi moderater? När frågan om fastighetsskatten först väcktes i skatteutskottet tog vi moderater avstånd från denna skatt med hänvisning till de utredningar som har presenterats under den borgerliga regeringsperioden, som visar att fastighetsskatten strider mot tanken på neutralitet mellan olika former av näringsverksamhet och investeringar. Det är en felaktig metod för beskattningen av ägda bostäder. På sikt bör därför fastighetsskatten slopas och för småhusen och bostadsrätterna ersättas med en schablonmässigt beräknad intäkt av kapital. Därmed återställs den symmetri som motiverar rätten till avdrag för ränteutgifter för lånat kapital i bostaden. En planmässig avveckling av fastighetsskatten bör också genomföras. För att begränsa de nuvarande snedvridningarna av fastighetsbeskattningen bör man samtidigt reducera underlaget för beskattningen till det taxerade byggnadsvärdet, dvs. att beskattningen av markvärdet slopas. I reformen bör också ingå att förmögenhetsskatten slopas. Med tanke på det statsfinansiella läget är det inte möjligt att genomföra dessa ändringar med verkan redan från den 1 januari 1996. Vi moderater föreslår därför tillfälliga åtgärder som går i samma riktning som den långsiktiga lösningen som här har skisserats. En sådan åtgärd är att fastighetsskatten för bostäder sänks från 1,7 till 1,5 % av taxeringsvärdet fr.o.m. den 1 januari 1996. Samtidigt bör de orimliga regionala skillnaderna undanröjas eller lindras genom att markvärdet inte tas upp till beskattning fullt ut. I avvaktan på en sådan permanent lösning bör uttag av fastighetsskatt inte ske mer än på hälften av det markvärde som överstiger 100 000 kr. Vi moderater anser vidare att gränsen för skattepliktig förmögenhet bör höjas till åtminstone 1,2 miljoner kronor. Även sambeskattningen av förmögenheter bör slopas. Det vore klädsamt om Centerpartiet och Socialdemokraterna kunde komma med en lösning för de värst drabbade människorna före sommaruppehållet. Vi moderater har givit er en vägbeskrivning. Jag yrkar bifall till reservation nr 3.
Fru talman! När jag lyssnade på Jan-Olof Franzén tyckte jag att det lät så bra. Det lät ungefär som ett gammalt hederligt folkhemstal av Per Albin, fast kanske i litet annorlunda tappning. Jag vill bara kommentera genom att säga att självfallet inte heller vi socialdemokrater vill driva bort folk från hus och hem. Man frågade om Centern och Socialdemokraterna skulle komma med förslag. Jag nämnde att det inom någon vecka, förmodar jag, kommer en utredning från Finansdepartementet. Det har ingått i den uppgörelse som vi har träffat med Centern att vi skall försöka reda ut dessa problem. Jag har förhoppningen att vi skall kunna lösa frågan för de utsatta områden som vi här har berört och att förslag som vi kan behandla under året kommer före sommaren, så att fastighetsägarna inte skall behöva betala denna fastighetsskatt. Den skall ju betalas först nästa år.
Fru talman! Jag är nöjd med Lennart Nilssons svar att det kommer att hända någonting före sommaruppehållet. Många människor är i svåra situationer. Jag tänker kanske allra närmast på de pensionärer som fortfarande finns kvar ute i de olika skärgårdarna i vårt stora land.

Fru talman! Som Lennart Nilsson tidigare har sagt tänker jag bara ägna mig åt den del i betänkandet som tar upp hyresgästinflytandet vid ombyggnad. Bakgrunden är den, att riksdagen våren 1994 beslutade om ändringar som trädde i kraft den 1 juli 1994, och som innebar att bostadssaneringslagen och därmed inflytanderegler som fanns i denna lag upphävdes. Dessutom har man i plan och bygglagens regler tagit bort möjligheterna för hyresgästinflytande. Indirekt har man givit ett skydd i hyreslagen mot icke önskade ombyggnadsåtgärder som vidtas utan att hyreskontraktet sägs upp. Om ombyggnadsåtgärderna är av en sådan omfattning att hyresgästen sägs upp saknas dock ett skydd för hyresgästen. Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredare som har till uppgift att se över hyreslagstiftningen. Huvuduppgiften var att lämna förslag till regler som innebär att hyresförhandlingssystemet och hyresgästinflytandet vid upprustning och ombyggnad får en lämplig utformning. Denna del av utredningsuppdraget har också redovisats för regeringen - den Ändringar i hyresförhandlingslagen: hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. Vi förväntar oss en proposition den 18 september. Därmed skall vi kunna fatta beslut i höst om en ny lag som kan träda i kraft den 1 juli 1997. Vad är då orsaken till att vi föreslår dessa temporära förändringar? I och med att vi fattade beslut om det statliga ombyggnadsstödet i december 1994 har vi också medverkat till väldigt omfattande ombyggnadsåtgärder. Utskottet delar den oro som kommer till uttryck i propositionen om tillvägagångssättet för vissa av dessa ombyggnader. Inga Berggren sade att det inte fanns några exempel på att den här bestämmelsen, att vi inte har ett hyresgästinflytande, verkligen var gravt utnyttjad. Inga Berggren kommer från samma landsända som jag.

Visst tycker vi, lika väl som många andra som har framfört det i motioner, att samförståndslösningar är de bästa lösningarna mellan hyresgäst och hyresvärd. Men när vi ser de här avarterna är vi tvungna att försöka vidta åtgärder när det gäller hyresgästinflytandet. Den här temporära lösningen skall gälla fr.o.m. Det har framförts mycket kritik mot propositionen. Man säger att den avviker från normala principer för förhållandet hyresgäst-hyresvärd och att det inte finns några möjligheter att pröva skäligheten i parternas ställningstagande. Utskottet har förståelse för dessa invändningar mot regeringsförslaget i de avseenden som framkommit i motionerna och har också beaktat dem när utskottet har berett det här ärendet. Vid genomförandet av regeringens förslag skall det därför tydligt framgå att avsikten inte är att försvåra den normala ombyggnadsverksamheten. Avsikten är att förhindra sådana ombyggnader som leder till onödigt omfattande åtgärder med uppsägning av hyreskontrakt och kraftiga hyreshöjningar som följd. Därför föreslår utskottet ett förordande av en temporär regel om hyresgästinflytande som villkor för statligt räntestöd som ges inriktning mot just dessa fall. Kravet på ett godkännande från hyresgästsidan gäller alltså endast de fall där uppsägningar av hyreskontrakt skett eller avses ske. Denna temporära regel skall tillämpas endast fram till dess att hyreslagen ändrats i motsvarande avseende, dock längst till utgången av juni 1997.

Fru talman! Vi moderater gillar inte heller suspekta metoder och avarter som dem som Lena Larsson talade om. Jag har en speciell känsla av att socialdemokraterna i utskottet egentligen helst hade velat avvakta regeringens förslag, som också Lena Larsson sade kommer ganska snart, och att de inte ville ha den här temporära åtgärden som i sig är mycket diskutabel. Jag tror inte att det är fler regleringar vi behöver. Vi behöver helt enkelt ha ett hyressättningssystem som ger utrymme på ett naturligt sätt för att göra avsättningar för underhåll, reparationer och ombyggnader. På det sättet skulle vi få en successiv förnyelse av bostadsbeståndet precis som jag sade förut. Jag tror också att man då kan uppnå samförståndslösningar mellan hyresgäst och hyresvärd utan tvingande regler.
Fru talman! Jag kan hålla med Inga Berggren om att det bästa hade varit att kunna avvakta utredningens resultat som kommer i höst i en proposition. Men hittills har det framkommit ganska många frapperande exempel på att man har utnyttjat de här möjligheterna att göra det vi kallar att lyxsanera fastigheter på hyresgästernas bekostnad. Det finns också exempel på detta insända till regeringen från Hyresgästernas Riksförbund. Dessa exempel kommer speciellt från Stockholm, men det finns också exempel från andra delar av landet som jag tidigare nämnde. Det är detta som har föranlett oss att ganska snabbt plocka fram regler som skall skydda hyresgästerna från ytterligare olägenheter. Fastighetsägarna tycker i och för sig inte att det här är speciellt bra, men de är inte heller inriktade på att fastighetsägare skall göra dessa oskäliga ombyggnader. De accepterar alltså också den här regeln, som är temporär och som nu skall gälla fram till dess att lagen träder i kraft.

Fru talman! Givetvis står Moderata samlingspartiet bakom samtliga reservationer där vi förekommer i betänkandet, men vi kommer för tids vinnande att yrka bifall och rösträkning endast till reservation nr 6. Det här betänkandet baseras på en proposition från den socialdemokratiska regeringen. Den innehåller många tankar, idéer och förslag som tidigare framförts av Moderata samlingspartiet. Av det skälet valde vi när propositionen blev offentlig att inte motionera emot den. Vi anser att det är positivt att regeringen har insett nödvändigheten av att spara, och det ganska kraftigt. Tyvärr har inte utskottets socialdemokrater nåtts av samma insikt; av vilka skäl vet jag tyvärr inte. Fru talman! Det är helt klart att när man skall spara och minska på olika bidrag, antingen det är till många eller till få personer, är det aldrig populärt. Man får kritik för agerandet. Det är alltid lättare att lova subventioner än att dra in desamma. Men vi anser ändå, mot bakgrund av Sveriges ekonomiska situation, att det är bättre att aktualisera det gamla talesättet om att hellre stämma i bäcken än i ån. Gör vi ingenting inom den närmaste tiden kommer de ekonomiska problem vi i dag upplever verkligen att aktualiseras, och det stora ekonomiska kaoset kommer att drabba Sverige och alla dess medborgare. Fru talman! I den föregående debatten hörde vi en liten ordväxling om vem som var skuld till vad. Det är kanske litet onödigt att fortsätta med det. Vi vet vilken situation vi har, och att lägga skulden på den ena eller andra sidan gynnar absolut ingen. Jag vill ändå ta några sekunder i anspråk och tala om att det råskäll som ofta förekommer mot regeringen Bildt 1991-1994 inte är korrekt. Om man skulle ta sig samman och räkna ned summan av alla socialdemokratiska reservationer under åren 1991-1994 skulle vårt budgetunderskott inte vara bättre. Carl Bildt får ofta skulden för att han försvarade den svenska kronan 1992. Det agerandet bidrog starkt till dagens situation. Det är lätt att i efterhand säga att det kanske inte var så klokt. Men jag vill betona, fru talman, att även socialdemokraterna stod bakom detta försvar. Att enbart lägga skulden på den borgerliga regeringen är inte korrekt. Fru talman! Vi moderater har ofta blivit kritiserade för att vi har en annan syn på bostadsbidragen och också har velat minska dem. Under senare år har vi noterat att de förslag som vi har presenterat i kammaren har aktualiserats av regeringen, ibland t.o.m. innan bläcket har hunnit torka. Därför tycker jag att man kanske borde vara litet försiktigare när man kritiserar oss. Ibland måste man t.o.m. ha känt till att regeringen skulle presentera förslag som i stort överensstämde med dem som Moderata samlingspartiet hade framfört. I den här propositionen föreslår regeringen, men tyvärr inte de socialdemokratiska kollegerna i utskottet, att personer under 29 år som inte har barn eller som inte studerar inte skall erhålla bostadsbidrag. Vi moderater stöder den tanken. Detta har vi sagt sedan lång tid tillbaka. Vi anser nämligen att bostadsbidragen i huvudsak skall gå till familjer med barn. Tyvärr har socialdemokraterna i utskottet, antagligen under press av Centerpartiet, inte vågat följa sin egen regering i den här frågan utan har beslutat att ställa upp bakom en centermotion. För att finansiera det här vill man att de av regeringen föreslagna bidragsberättigade ytorna skall minskas. Då får man fram de 300 miljoner som behövs. Vi moderater köper den minskningen, eftersom vi anser att ytorna även med denna minskning är förhållandevis generösa. Framför allt är minskningen försvarbar i dagens ekonomiska situation. Men, fru talman, vi är konsekventa. Vi sparar dessa pengar, till skillnad från majoriteten i utskottet. I stället för en besparing på totalt 2,3 miljarder per helår vill moderaterna spara 2,6 miljarder. I reservation nr 11 säger vi nej till att utvidga kretsen av bidragstagare. Jag är förvånad över att socialdemokraterna vågar ge sig in på detta som kan bli ett ekonomiskt gungfly. Har man från majoritetens sida verkligen klart för sig vilka konsekvenser detta kan få? Har man klart för sig vilka konstellationer man framöver kan bli tvingad att utdela bostadsbidrag till? Jag är inte helt säker på det. Det vore tacknämligt om socialdemokraternas representant i denna debatt kunde förklara hur man har resonerat i den här frågan. I dag måste vi tyvärr ibland spara och dra in på en del subventioner. Vi moderater anser icke att det är ekonomiskt försvarbart att i det läget utöka bidragskretsen. Fru talman! I kds reservation nr 1 kritiserar och ifrågasätter man de nya föreslagna individuella inkomstgränserna för erhållande av bostadsbidrag. Jag kan erkänna att vi moderater håller med om en del av det som står i den reservationen. Vi är litet kritiska till skrivningen i majoritetstexten, men vi har ändå till sist beslutat oss för att ställa oss bakom den. Man talar om att detta skulle vara en subvention. Jag skulle vilja fråga socialdemokraternas talesman vilken form av bostadsbidrag som inte är en subvention. Jag vore tacksam om jag kunde få svar på den frågan. Anledningen till att vi ställer upp bakom majoritetens text i detta avsnitt är till liten del att vi måste spara pengar. Vi har inte dessa pengar. Men det viktigaste, fru talman, är att Moderata samlingspartiet inom en snar framtid kommer att presentera en helhetslösning avseende familjepolitiken. Den inkluderar grundavdrag för barn och vårdnadsbidrag. Det skall alltså bli ett generellt resonemang som gör att vi undviker den sociala ingenjörskonst som tyvärr alltför länge har fått regera i Sverige. Det är generande att människorna måste navigera mellan olika bidragssystem. Vi anser att det är bättre att ha generella lättfattliga regler som folk förstår. Därför har vi ställt oss bakom utskottsmajoriteten i den här delen. Men vi har alltså ett bättre förslag. Det kommer vi att presentera inom kort.

Fru talman! Vi behandlar nu nya regler för bostadsbidragen. Regeringen har i proposition 186 föreslagit nya regler för bostadsbidrag. När vi nu i kammaren behandlar förslaget står det helt klart att det enbart är Folkpartiet som fullt ut står bakom propositionen. Socialdemokraterna, regeringspartiets företrädare, i bostadsutskottet vill gå längre än regeringen och föreslår ytterligare nedskärningar i bostadsbidragen med 300 miljoner som rör barnfamiljerna. Det säger Folkpartiet nej till. Vi har en gemensam reservation, nr 9, med kds, vilken jag härmed yrkar bifall till. Utskottet gör inledningsvis ett viktigt konstaterande, nämligen att det individuella bostadsstödet, dvs. bostadsbidragen, får en ökad betydelse i en situation då de generella subventionerna minskar. Det tycker jag är ett viktigt konstaterande. Vi har under åren minskat bostadssubventionerna kraftigt i landet. Det gäller räntebidragen. Det gäller möjligheten att göra avdrag för bostadslån. Boendet har därigenom fått bära mer av sina egna kostnader. När en sådan förändring och minskning av subventionerna sker är det naturligt att de hushåll som har det ekonomiskt sämst ställt kompenseras genom bostadsbidragssystemet. Härigenom fyller bostadsbidragen sin primära funktion för att man skall uppnå det bostadspolitiska målet, dvs. att resurssvaga hushåll skall få möjlighet att efterfråga goda och tillräckligt rymliga bostäder. Fru talman! Bostadsbidragen har av de skäl jag här har beskrivit ökat kraftigt under de fyra fem senaste åren. Regeringens förslag till besparingar på bostadsbidragen som vi nu behandlar, innebär fullt ut att dessa skall minska med 2,3 miljarder kronor. Det är självfallet en tuff ekonomisk försämring för många, inte minst en stor grupp barnfamiljer. Det finns beräkningar som visar att enbart de förändringar som föreslås med de individuella inkomstgränserna kan ge minskningar på upp till 1 000 kr för en barnfamilj. Att nu en majoritet av bostadsutskottet i detta betänkande därtill föreslår att ytterligare 300 miljoner skall sparas, utöver regeringens nedskärningar, på denna utsatta grupp barnfamiljer anser jag vara ansvarslöst. Det är inte rimligt att barnfamiljer skall drabbas av ännu fler besparingar. Barnfamiljer är en grupp som redan har drabbats mycket hårt av stora ekonomiska försämringar. Förutom de generella besparingarna, som jag tidigare nämnde, som alla får vara med och betala har barnbidraget sänkts och flerbarnstilläggen försämrats. Därtill kommer regeringens förslag, med för en del barnfamiljer kraftigt minskade bostadsbidrag. Och som om inte detta vore nog, vill utskottsmajoriteten därutöver göra en nedskärning med 300 miljoner för denna grupp. Folkpartiet avvisar kraftfullt ytterligare besparingar på denna grupp och står således på regeringens sida på den punkten. Detta förslag slår direkt hårt mot exempelvis de barnfamiljer som tack vare bostadsbidraget har kunnat bo i villa eller radhus - något som tidigare bedömts vara värdefullt för barnfamiljer. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till reservation nr 9.

Herr talman! Under 80-talet låg bostadsbidragens kostnadsnivå på ca 2,5 miljarder kronor år efter år. Efter skattereformens genomförande ökade kostnaden till ca 5 miljarder kronor, och antalet bidragsberättigade hushåll ökade i tusental. Detta var en medveten politik, eftersom låginkomsttagarna skulle kompenseras för ökade boendekostnader i samband med momsbreddningen och man fördelningspolitiskt skulle kompensera för höginkomsttagarnas skattelättnader. Skattereformen skulle vara fördelningspolitiskt neutral, vilket nu ifrågasätts på många håll, men med litet olika utgångspunkter. LO, de båda pensionärsförbunden och Statistiska centralbyrån är starkt kritiska i de remissvar som inkommit på den utvärdering av skattereformen som gjorts och som blev klar i höstas. När det gäller boendet ifrågasätts effekterna av reformen av bl.a. SABO, Hyresgästernas riksförbund och Boverket. Gösta Blücher, Boverkets generaldirektör, säger i tidskriften Planera, Bygga, Bo: Skattereformen har medfört svåra omställningar på bostadsmarknaden, genom ökade boendekostnader för svagare inkomstgrupper. Detta har inte den kommitté som utvärderat skattereformen belyst. Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet säger att kommitténs utvärdering av skattereformens fördelningseffekter har mindre relevans i dag, eftersom man utgår från förhållanden som gällde 1992. Sedan dess har stora förändringar skett i skatte och transfereringssystemen, som ytterligare har påverkat fördelningspolitiken. Jag har stor förståelse för de låginkomsttagare som kallar skattereformen för den stora hyreshöjarreformen. Man kan också se vad som faktiskt skett under de senaste åren. Enligt Boverkets beräkningar har 245 000 hushåll av kostnadsskäl flyttat till en mindre eller billigare bostad. I februari var det ytterligare ca en halv miljon hushåll som trodde att de måste flytta till en billigare eller mindre bostad de närmaste åren. Det är en uppgift som skall ses som en indikation på att boendekostnaderna utgör ett bekymmer för många hushåll. Skillnaderna mellan hushållsgrupperna är också tydliga. Låginkomsttagare som bor i hyresrätt samt storstadsbor är överrepresenterade bland dem som kanske måste flytta. Det är med detta som bakgrund vi i dag skall förhålla oss till besparingarna i bostadsbidragen på 2,3 miljarder kronor. Det är också därför som Vänsterpartiet kräver att det görs en bred och djup utvärdering av skattereformen. Den bör också omfatta dem som tidigare miste sina bostadsbidrag, dvs. ensamhushåll över 29 år, för att få en helhetsbild av neutraliteten i fördelningspolitiken inräknat boendekostnaderna men också ge en bild av effekterna på det bostadssociala området. Detta är ju något som den kommitté som utvärderade skattereformen skulle ha ägnat sig åt, men så blev inte fallet. I stället kan man t.ex. i Boverkets remissvar till kommitténs utvärdering läsa att kommittén inskränkt sig till att analysera villamarknaden och då bara träffat på gruppen höginkomsttagare och att utredningen inte heller brytt sig om att analysera utvecklingen av bostadsbidragen, som skulle kompensera låginkomsttagarna för ökade boendekostnader. Hur mycket av de ökade boendekostnaderna från 5 till 9 miljarder kronor som beror på effekterna av skattereformen är inte belyst. Det borde ha varit en självklarhet och en rättvisefråga att utreda det innan man började diskutera sänkta bostadsbidrag. Efter denna inledning skulle jag egentligen yrka avslag på regeringens förslag om minskat stöd i form av bostadsbidrag, men eftersom Vänsterpartiet värnar om de statliga transfereringssystemen vill vi också medverka till att de fungerar på ett bra sätt och så rättvist som möjligt. Vänsterpartiet godkänner de regelförändringar som utskottet föreslår, med olika motiveringar. Det är också bra att utskottet förkastat regeringens förslag om att ta bort det särskilda bostadsbidraget för ungdomar, vilket Vänsterpartiet framförde i en motion. Bra är också att utskottet går emot regeringens nej när det gäller möjligheten att låta bostadsbidraget, om någon så önskar, gå till vanligtvis hyresvärden, för att undvika att man i en trängd ekonomisk situation utnyttjar bostadsbidraget för andra ändamål än att betala hyran. Det gäller också förslaget om att avvisa regeringens argument mot att utvidga gruppen bostadsbidragsberättigade till att omfatta personer som bor tillsammans oavsett samlevnadsform, och att de så långt som möjligt jämställs med samboende man och kvinna, enligt de regler som gäller i dag. Vänsterpartiet har länge verkat för att den diskriminering av t.ex. homosexuella när det gäller möjligheten att få bostadsbidrag skall tas bort. Nu händer det äntligen något i den frågan, och det tackar vi för. Den största förändringen, som är en besparing om ca 1,1 miljarder kronor, handlar om att bidragstagaren får ett preliminärt bostadsbidrag, som i efterhand stäms av mot den deklarerade inkomsten. Det ger en större träffsäkerhet i systemet och är därför bra. Det är viktigt att bidragssystemet, så långt det är möjligt, stämmer överens med verkligheten, med de verkliga inkomsterna. Förändringen av förmögenhetsprövningen är också rimlig. 15 % av nettoförmögenheten över 100 000 kr tas upp i beräkningsgrunden för bidraget. Likaså är regeln om att ta upp en del av förmögenhetstillväxten i egnahem och bostadsrätter rimlig, med tanke på neutraliteten mellan boendeformerna. Realisationsvinster av kapital blir också med som ett underlag för inkomstberäkningen för att få bostadsbidrag. Även detta är rimligt ur fördelningspolitisk synpunkt. När det gäller bostadsbidragen till egenföretagare har försäkringskassan ibland svårt att avgöra vad som är den bidragsgrundande inkomsten. Därför är förslaget om att mer likställa löntagare och näringsidkare när det gäller ansökan om bostadsbidrag bra. Att reglera den bidragsgrundande boendeytan är också rimligt, inte minst ur ett miljöperspektiv. Det förslag som slår allra hårdast är uppdelningen av den bidragsgrundande inkomsten mellan hushållets båda vuxna. Det kommer att minska bidraget rejält för de hushåll där den ena parten är hemma utan inkomst och där den andre jobbar. Å andra sidan kan man hävda att ett hushåll där båda jobbar och inkomsten tillsammans inte är större än i hushållet där en jobbar och den andre är hemma har större utgifter i form av barnomsorgsavgifter, resekostnader m.m. Det finns också andra problem, t.ex. när den ene i familjen går från att jobba till att studera, för att kunna skaffa ett nytt jobb eller kompetenshöjning för att behålla sitt gamla jobb. Den familj där någon blir arbetslös och har ett dåligt skydd via arbetsmarknadsförsäkringen drabbas också, liksom låginkomsttagare i olika situationer. Det stora problemet med förslagen till besparingar är hur den sammantagna effekten av dem slår. Det saknas fullvärdiga beskrivningar från regeringen, inte minst ur det enskilda hushållets perspektiv. Inte heller i utskottet har dessa frågor belysts. Utskottet har inte kunnat få en bra beskrivning av det faktiska skeendet. Detta är en brist. Det här är ett dålig sätt att lägga fram förslag på. Inte heller finns det någon bra beskrivning av de eventuella övervältningseffekter som besparingen ger för kommunerna. Enligt Kommunförbundet uppskattas övervältningskostnaden till ca 600 miljoner kronor. Det är ett besked som inte underlättar för kommunerna i fråga om kravet att inte säga upp folk under Vänsterpartiet är oroat över effekterna av besparingarna på bostadsbidragen. Därför har vi i vårt förslag lagt tillbaka 600 miljoner kronor i systemet. Hur dessa medel skall användas på bästa sätt återkommer vi till i höstbudgeten. Den bredare utvärdering av skattereformen som vi kräver skulle, tror vi, visa att reformens fördelningspolitiska profil är till nackdel för dem som är beroende av bostadsbidrag. Det kommer att krävas förstärkningar av systemet på olika sätt. Vänsterpartiet kommer i sin alternativa budget att försöka återställa balansen mellan låg och höginkomsttagare. Höjt grundavdrag för låginkomsttagare och skärpt inkomstskatt för höginkomsttagare är några av förslagen. Detta stärker låginkomsttagarnas ekonomiska situation och gör förhoppningsvis bidragsberoendet mindre. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 5, 12 och 13.

Herr talman! Jag tror inte att Socialdemokraterna eller regeringen är ute efter att slå på dem som redan ligger, eller att ta från dem som ingenting har. Ändå tycks effekten av den intensiva sparivern i många fall bli just sådan. Jag vill inte påstå att jag, eller Miljöpartiet, har funnit den enda vägen för att på en gång spara och visa solidaritet med dem som har det svårast i samhället. Vi försöker, men det är svårt att alltid landa rätt i snårskogen av alla av varandra avhängiga ekonomiska beslut. Detta är inget försvar för dåliga beslut, men det är en insikt om att det som är bra för en utsatt grupp kan innebära något dåligt för en annan. Det som är bra i ett sammanhang kan vara dåligt i ett annat. Allt nytt är inte heller populistiska krumsprång. Det kan faktiskt också vara fråga om tecken på klok flexibilitet. Miljöpartiets fyra solidariteter handlar om naturen, framtiden, de utsatta i vårt land och de utsatta i världen. Betänkandet BoU11 behandlar förslag om nya regler för bostadsbidrag. Den totala besparingen är beräknad till 2 300 miljoner kronor på ett helår. Det innebär flera mer eller mindre smärtsamma beslut. Men visst är det förnuftigt att bostadsbidraget är preliminärt så länge det betalas ut efter uppskattad årsinkomst, och att det i efterhand fastställs på grundval av skattemyndighetens inkomstuppgifter. Visserligen kan detta leda till att man får betala tillbaka eller till att man får kompletterande bidrag, men det finns en rättviseaspekt och en moral i detta som väger upp eventuellt utökad byråkrati och eftersläpning. Bara med den här åtgärden är det tänkt att vi skall spara 1,1 miljarder kronor. Det ser bra ut, och det ställer vi upp på. De individuella inkomstgränserna är en mer komplicerad fråga. I dag reduceras bostadsbidragen med 20 % av den del av hushållets samlade inkomst som överstiger 117 000 kr. Propositionen föreslår, liksom majoriteten i utskottet, att reduktionen i stället skall ske utifrån individuella belopp - 58 500 kr för varje make eller sambo. Detta har i praktiken betydelse i de hushåll där den ena maken tjänar mindre än 58 500 kr per år. Dessa får ett mindre bidrag än de får med nuvarande regler. Majoriteten hävdar att arbetslinjen är mycket viktig. Man anser inte att ett hushåll där en förälder väljer att vara hemma på heltid, eller att minska sin arbetstid, skall subventioneras. Här uppstår en konflikt. Dagens arbetsmarknad är inte generös på det sättet att människor i allmänhet kan välja om de vill arbeta eller inte. Den s.k. arbetslinjen hjälper inte. Dessutom lever många hushåll på yttersta marginalen och har små möjligheter att över huvud taget få ekonomin att gå ihop. Sammantaget ser förändringen ut att drabba dem som redan har det svårt, och som inte har valmöjligheter. Arbetsmarknaden erbjuder inte fler jobb bara för att det blir svårare för människor att vara hemma. Detta är också, och det kanske är den viktigaste aspekten, en fråga om hur vi värderar barnen i samhället och om hur vi ser på deras möjligheter att få vara tillsammans med sina föräldrar. Om vi tror att detta är viktigt för barnen, borde vi ser mer positivt på de föräldrar som prioriterar att vara hemma. Med tanke på bristen på arbetstillfällen och på den sänkta arbetstid som i framtiden med all säkerhet kommer att genomföras, ser jag det i det här läget som viktigare att inte ändra inkomstgränsen. För övrigt borde alla beslut som berör barnen i samhället bygga på barnkonsekvensbeskrivningar. Herr talman! Förslaget om att förmögenhetsuppbyggnaden i egna hem och bostadsrätter skall betraktas vid beräkningen av bostadsbidraget kan teoretiskt sett i och för sig vara riktigt. Men det måste vara svårt att göra sådana beräkningar, och resultatet av dem kommer att variera beroende på vilka förutsättningar som sätts upp. Till detta kommer att variationerna över landet är mycket stora. I dag är det inte sällsynt att ett nyproducerat hus som säljs efter ett par år visar sig ha ett värde som kraftigt understiger produktionskostnaden. Då är det knappast fråga om en förmögenhetsuppbyggnad. Dessutom ligger det enligt Miljöpartiet något positivt i ett sparande knutet till boendet. Herr talman! Många ungdomar har en mycket besvärlig ekonomisk situation. Inte minst gäller detta de som inte studerar. De är ofta drabbade av arbetslöshet och har svårigheter att etablera sig på bostadsmarknaden. Att neka dem bostadsbidrag får ofta direkta sociala konsekvenser i form av socialbidragsberoende och mindre lyckad lösningar. Det blir en dålig start på det egna livet. Miljöpartiets motion yrkade avslag på propositionen i detta avseende. Majoriteten har också gått på den linjen. Vi menar att det, om inskränkningar när det gäller ungdomars bostadsbidrag måste ske, är lindrigast att sänka den övre åldersgränsen, förslagsvis till 26 år. Genom sänkningen av ytgränserna finansieras stödet till ungdomarna. Det tycker vi är en acceptabel lösning under rådande förhållanden. Barn behöver sina föräldrar. Därför bör samhällets stöd utformas på ett sådant sätt att det inte försvårar kontakten mellan barn och föräldrar vid en skilsmässa. Rätten till bostadsbidrag för umgängesrättsbarn är ett viktig inslag i sådana strävanden. De i betänkandet förordade gränserna, med en minsta bostad på två rum och kök eller kokvrå och en minsta yta på 40 kvadratmeter som villkor för bostadsbidrag, verkar i rakt motsatt riktning. Det bör givetvis vara förälderns ekonomi, inte bostadens storlek, som även fortsättningsvis är avgörande för om bidrag skall utgå. Barnen behöver i först hand föräldern - inte kvadratmeterna. När det gäller de andra bostadsvarianterna diskuteras inte ens minimigränser, så varför görs det just i fråga om umgängesföräldrar? Dessutom är besparingen mycket liten. Detaljstyrningen och regleringen av kontakten mellan föräldrar och barn överskuggar eventuella ekonomiska vinster. I de här fallen är kontakterna i sig själva ofta också mycket ömtåliga. I övrigt stöder Miljöpartiet utskottets förslag om direktutbetalningar av bostadsbidragen. Vi stöder också förslaget om utvidgningen av kretsen av bidragsberättigade - det handlar bl.a. om de homosexuellas möjligheter till likställighet i detta avseende. Vi stöder vidare utskottet i fråga om folkbokföringskravet och om det behov av analyser av förslagen som kds och Vänstern har reserverat sig för. Det tycker vi är en rimlig reservation. Vi stöder den. Herr talman! Inledningsvis nämnde jag något om den konfliktsituation som man kan hamna i när man både vill spara och stödja på en gång. Det är enligt min mening dags att göra några större omprioriteringar mellan samhällets sektorer. Då menar jag satsningar på de mjuka sektorerna - på framtiden som är barnen, på miljön som är en livsförutsättning, på dem som är mest utsatta både här hemma och ute i världen, på dem som betalat priset för den värld som vi har skapat. Resurserna till detta skall vi hämta från de s.k. hårda sektorerna, från dem som genererar ännu mer miljöskador och ännu mer av livsfientlig framfart. Herr talman! Med dessa ord yrkar jag bifall till reservation 3, under mom. 6, och reservation 10, under mom. 13. Under förutsättning av bifall till dessa reservationer yrkar jag bifall även till reservation 16.

Herr talman! Bostadsbidragen har vuxit fram genom en hel rad reformer sedan början av 1930-talet. En stor del av bostäderna i tätorterna var då så usla att de inte gick att försvara från hygieniska utgångspunkter. Särskilt för barnfamiljerna var bostädernas tekniska standard ett ganska allvarligt problem. Som 40-talist växte jag själv upp i ett sådant s.k. År 1938 vidgades möjligheten till familjebidrag och bostadsanskaffningslån till egna hem, och det gällde även familjer på landsbygden. Familjestödet, för det var ett familjestöd, utvecklades sedan under åren, och 1986 antogs målsättningen att hushåll med bostadsbidrag skall kunna efterfråga en bostad där varje barn har ett eget rum. Den målsättningen ligger fortfarande fast, och syftet är således att ge ekonomiskt svaga hushåll möjligheter att hålla sig med goda och tillräckligt rymliga bostäder. I dagens proposition uttrycker regeringen också tydligt och klart att de värderingar som styrt utformningen av bostadsbidragen under åren ligger fast. Detta skall tydligen även vara möjligt trots att den besparing som föreslås handlar om 2,3 miljarder kronor. Av den totala kostnaden för bostadsbidragen på 9 miljarder kronor har vi därmed det senaste året besluta om besparingar på 3 miljarder kronor, en tredjedel av totalsumman. Kristdemokraterna är överens med regeringen om behovet av sanering av statens finanser. Vi ställer oss således bakom propositionens huvudförslag om ett nytt system för inkomstprövning. När det gäller det befintliga systemet för beviljande av bostadsbidrag visar Riksrevisionsverket i undersökningar att systemet inbjuder till missbruk i relativt stor skala. Det måste naturligtvis stävjas. Bara här finns det hela 1,1 miljarder kronor att hämta hem. Som lagstiftare måste vi naturligtvis skapa lagar som är entydiga och klara och som inbjuder till ärlighet. Herr talman! I propositionen finns det ytterligare ett antal bra inslag som vi helhjärtat kan stödja. Men jag skall fortsättningsvis ta upp några avsnitt där vi totalt kolliderar i våra olika uppfattningar. Trots propositionens inledande vackra ord om särskild omsorg om de ekonomiskt svaga hushållen och barnfamiljerna m.m., är det just på dessa punkter som regeringen brister avsevärt. Först skall jag ta upp förslaget om individuella inkomstgränser. Låt mig då först konstatera att Kristdemokraterna är ensamma i riksdagen om sin syn på familjen som en enhet och en helhet. I dag utgår fullt bostadsbidrag om en familj med barn har 117 000 kr i årsinkomst. Om propositionen får stöd här i dag betyder det att de två föräldrarna för att få fullt bostadsbidrag i stället måste tjäna 58 500 kr vardera. Förslaget slår hårt mot de hushåll där en av personerna ligger över den individuella gränsen, men där båda tillsammans inte ligger över gränsen enligt det gamla systemet. Många låginkomsttagare kan drabbas med regeringens förslag. Det finns exempel på t.ex. svuxa-studerande som gjort precis som regeringen har uppmanat dem, nämligen att börja studera, och plötsligt drabbats av att barnstödsdelen, barntillägget, drogs bort. Nu handlar det åter om bostadsbidragsstödet, vilket också drabbar den här gruppen. Mängder av familjer med inkomster som är ojämnt fördelade mellan makarna kommer att drabbas. Ända upp till 12 000 kr per år drabbar i vissa fall de svagaste familjerna. Vi går emot förslaget främst av familjepolitiska skäl. Möjligheten att vara hemma under barnens första år ser vi som något värdefullt och centralt. Ibland har kravet på sextimmarsdag motiverats med möjligheten att få mer tid till sina barn. För dessa förespråkare borde det inte vara svårt att hålla med om att föräldrarnas tid med de egna barnen är något grundläggande viktigt. Tack vare bostadsbidragen ges i dag många föräldrar möjlighet att minska sin arbetstid och vara hemma mer medan barnen är små. En stor del av dessa föräldrar kommer med de föreslagna reglerna att mot sin vilja tvingas ut i förvärvsarbete, dvs. om det finns jobb. Risken är ju påtaglig att det i stället för besparingar kommer att handla om fördyringar på grund av arbetslöshetskassa, daghemsplatser, m.m. Larmrapporterna om hur illa barn mår har den senaste tiden duggat tätt. I en tid där barnens sociala situation och deras välbefinnande ofta sätts i fråga är detta naturligtvis en helt felriktad åtgärd. Regeringen påvisar mycket tydligt en helt annan ideologisk syn. Arbetslinjen måste till varje pris stärkas, säger man, och därmed också målet om minskad förekomst av "icke-dagisbarn". Därför säger vi: Valet av hur ett hushåll intjänar och använder sina pengar måste vara individernas eget, inte statens. Hushållens sammanlada inkomst måste även i fortsättningen vara grunden för bostadsbidrag. Så säger LO, TCO och Riksförsäkringsverket i sina remissvar under utredningsarbetet. Detta tycks kds vara ensamt om i riksdagen. De svenska socialdemokraterna borde lära sig av den engelske labourledaren Tony Blair. Han tar varje tillfälle att understryka familjens betydelse. Han säger: Familjen är basen för varje anständigt samhälle. Vi borde på varje politiskt område undersöka effekterna för familjen, för att ta reda på hur den kan stärkas och hållas samman. När får vi höra något sådant från Göran Persson eller från Lars Stjernkvist? Vad som krävs är att Socialdemokraterna vågar bryta med gamla invanda föreställningar. Staten vet inte bäst hur den enskilda familjen skall ordna sin vardag. Familjerna är faktiskt myndiga. Vi har fått nog av allt vackert tal om stöd till de svaga och värst utsatta grupperna. Vi har fått nog av allt vackert tal om vuxenutbildning och kompetensutveckling samtidigt som man drar in barntillägg och liknande stöd. Vi har fått nog av besparingar som drabbar de mest utsatta grupperna - familjer, ensamstående med barn och studerande med barn. Man måste också visa vad man menar. Det räcker inte med vackert tal. Var finns de seriösa konsekvensanalyserna? Hur slår egentligen alla de samlade indragningarna och kostnadshöjningarna? Det gäller vårdnadsbidraget som försvann, sänkta barnbidrag, borttaget flerbarnstillägg, borttaget barntillägg vid svuxa-studier, sänkt ersättningsnivå i föräldraförsäkringen och sjukförsäkringen, sänkt a-kasseersättning, höjda egenavgifter, höjda dagistaxor, fastighetsskattehöjningen, fastighetstaxeringen som är rullande och nu försämrade bostadsbidragsvillkor. Det borde vara uppenbart för oss alla att det är hushållens samlade inkomster och utgifter som avgör och ingenting annat hur man klarar sin ekonomi. Det är uppseendeväckande att Centerpartiet och Moderaterna helhjärtat ställer sig bakom Socialdemokraternas linje och att de inte längre ställer upp och stöder familjerna. Herr talman! I frågan om begränsning av den bidragsgrundande bostadsytan är det märkligt nog bara Kristdemokraterna och Folkpartiet som står kvar vid regeringens och propositionens förslag. Även här sviker Centerpartiet och Moderaterna barnfamiljer med behov av något större bostadsyta, genom att ytterligare skära ned den bidragsgrundande bostadsytan med 10 kvadratmeter för varje hushållsgrupp.

Vi påpekar också riskerna med de stora övervältringsproblem som kan drabba kommunerna genom de socialbidrag som de kommer att tvingas betala ut när bostadsbidraget sänks. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna nr 1, 4, 7, 9, 11 och 12.
Herr talman! Jag instämmer i synpunkten från kds att socialdemokraterna har varit litet väl storordiga när de talat om att det bara är de som känner för de små i samhället. Jag vill inte söka sak med Ulf Björklund, men han var något storvulen när han sade att kds är det enda parti som står för familjen. Givetvis har han rätt att säga så, men det innebär inte att han har rätt. Jag tycker faktiskt inte att han har det. Jag talade i mitt anförande om att vi moderater har en annan syn på bidragen och vill se till helheten. Jag sade också att vi till kammaren kommer att lägga fram förslag om grundavdrag för barn och om vårdnadsbidrag.

Det är faktiskt så, vilket man från kds borde veta, att de som i dag inte har bostadsbidrag därför att de ligger något ovanför gränsen för detta faktiskt får finna sig i att bo på mindre bostadsyta än de som erhåller bostadsbidrag.
Herr talman! Verkligheten är ändå den, Sten Andersson, att moderaterna här har stött socialdemokraternas förslag om individuella inkomstgränser, som faktiskt i första hand drabbar större barnfamiljer men i viss mån även mindre barnfamiljer som nyligen har byggt sig ett hus med relativt stor yta. Det är inget tvivel om att de kommer att drabbas av denna individuella beräkning. Massmedierna har i dagarna visat på otaliga exempel där detta kommer att bli fallet. När det gäller ytorna innebär minskningen med ytterligare 10 kvadratmeter i varje kategori en förstärkning av denna effekt. Detta har moderaterna stött, och det förvånar mig att man i det här fallet har gått ifrån sin gamla linje att stödja familjen.
Herr talman! Jag tror att kds representant fattar vad jag har sagt, men det passar naturligtvis inte att erkänna detta i en debatt. Jag har talat om att vi moderater arbetar för en annan syn på familjepolitiken. Jag vill återigen säga att vi kommer att lägga fram nya förslag om grundavdrag för varje barn och vårdnadsbidrag. Detta borde man från kds notera i stället för att försöka plocka litet väl billiga poäng. Jag anser fortfarande att ytorna är generösa. Det är framför allt i dagens ekonomiska läge försvarbart att den familj som har ett barn får bidrag för upp till maximalt 80 kvadratmeter. Det kan jag försvara, och jag känner inte att detta skulle plåga barnfamiljer eller de familjer som lever under små omständigheter. Om kds vill knipa poäng i detta sammanhang så à la bonne heure - det bjuder jag på.
Herr talman! Det måste ändå vara så att moderaterna vill spara pengar när de här vill dra in 300 miljoner kronor genom att utöver regeringens tidigare förslag skära ned ytorna med 10 kvadratmeter per boendekategori. Jag misstänker att om man vill utforma ett paket för att stödja barnfamiljerna framöver och om det däri skall ligga med ett vårdnadsbidrag - vilket vi naturligtvis kommer att stödja - kommer det att kosta betydligt mer än 300 miljoner kronor. Det innebär att moderaterna framöver för en gångs skull kanske vill ställa sig bakom en utgiftsökning. Det som förvånar mig är att de inte ser hur de samlade effekterna av alla typer av besparingar som har gjorts under senare år drabbar ensamstående med barn, större familjer osv. Det allvarliga är att man inte har helhetssynen. Det är det som vi kritiserar regeringen för, och moderaterna tycks nu ha hamnat i samma fälla.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till utskottets förslag, så att jag inte glömmer bort det. Det är i en sådan här debatt naturligt att var och en känner ett behov av att lägga tyngdpunkten vid de delar i förslaget där man har egna åsikter och alltså inte är överens med de övriga. Jag tycker ändock att det finns skäl att erinra om att den bild som hittills framkommit i den här debatten kanske inte är riktigt rättvis. I det betänkande som vi nu behandlar är nästan alla partier överens om nästan allt. På den viktigaste punkten är vi i det närmaste överens, nämligen att vi tyvärr måste spara på bostadsbidragen. Under 90-talet har kostnaderna för bostadsbidragen ökat från knappt 3 miljarder till en beräknad kostnad för detta år om 9 miljarder. Det har varit en medveten ambitionshöjning. Hyran har stigit kraftigt, och det är självklart att vi måste följa efter med bostadsbidrag för att skydda dem som är allra mest utsatta. Bekymret är dock att vi i år har budgeterat bara ungefär 7 miljarder. Vi är i utskottet överens om att vi måste rätta mun efter matsäcken, precis som alla andra inklusive vi politiker i alla sammanhang borde göra. Vi måste se till att kostnaderna för bostadsbidrag håller sig inom den ram som riksdagen har gett oss, inom de 7 miljarderna. Vi har därför tagit på oss ett sparbeting om 2,3 miljarder kronor. Om detta är de flesta nästan helt överens. Moderaterna säger förstås att de vill spara litet mer, men Sten Andersson säger ändå att det egentligen är fråga om deras egna förslag, som regeringen har stulit innan bläcket ens hann torka. Jag tycker att det inte är riktigt sant. Så länge som jag har varit politiskt aktiv har moderaterna alltid velat spara mycket mer än alla andra, oberoende av konjunktur och annat. Att det är era förslag är alltså kanske att ta i. I det här läget sammanfaller dock våra åsikter i viss utsträckning. Vänsterpartisterna säger, vilket inte heller är helt unikt i politiska sammanhang, att de förstår att man måste spara men att man inte vill spara fullt så mycket som regeringen sparar. Också Per Lager ställer sig i stort sett bakom dessa besparingar, även om han i sitt inlägg argumenterade mot en del av det som Miljöpartiet har ställt upp på. Men det finns ändå en ganska stor enighet. Det slog mig för övrigt när jag lyssnade på Erling Bager att denne stod för en hyllning till regeringen som jag inte har hört ens från den rödaste socialdemokrat. Det var nästan så att jag väntade mig att han på slutet skulle avslöja att han hade konverterat till socialdemokratin, men fullt så långt gick han inte. Det var ändå ett riktigt hyllningstal. Alla är överens om att vi måste spara, att vi måste se till att hålla oss inom den ram som vi har fått. Vi är i utskottet också överens om att vi skall övergå till ett nytt system för inkomstprövning. Det är självklart att vi som politiker, när vi skall spara pengar i de här systemen, ställer oss frågan: Är det möjligtvis så att det finns några pengar som betalas ut men som inte överensstämmer med målet för bidragen? Det behöver nödvändigtvis inte bero på att människor fuskar, utan det kan bero på att reglerna är oklara, att det finns administrativa rutiner som inte är alldeles lättolkade och som gör att man betalar ut mer pengar än vad man egentligen från början hade tänkt sig när stöden utformades. Det förslag som flera har varit inne på, nämligen en ny inkomstprövning, innebär att man först betalar ut ett preliminärt bidrag och sedan när deklarationen är klar fastställer det slutliga bidraget. Det gör att man i vissa fall antingen kan få litet mera pengar än det preliminära eller får betala om inkomsterna har stigit. Det här systemet gör att vi sparar drygt 1 miljard kronor. Alla är överens om att den här övergången är bra. Bekymret är att när vi gjort denna inte så smärtsamma förändring, även om dessa 1,1 miljarder kommer att märkas i en mängd plånböcker som inte är så välfyllda, räcker det ändå inte. Det fattas fortfarande drygt 1 miljard kronor, som vi på något sätt måste spara ihop. När vi behandlat detta i utskottet och fört diskussioner mellan och inom partierna har jag känt att alla haft en oerhört stor respekt för att det är svårt att när det gäller ett bidrag - som till sin natur är konstruerat så att det skall gå till dem som har särskilda behov, som är utsatta på bostadsmarknaden - hitta enkla lösningar för att spara så här mycket pengar. Vad vi har försökt att göra, och där har jag också upplevt att alla faktiskt har dragit åt samma håll, är att vi inom den här begränsade ramen skall se till att fördela pengarna så rättvist som möjligt. Då är det självklart att vi i första hand måste se till att de som har många barn får sina behov av en bra bostad tilldgodosedda, därför att de har större behov än andra. Det är t.o.m. så att även om det här är ett besparingsförslag har vi faktiskt tagit i litet extra för att få en liten slant över för att kunna hjälpa dem som har många barn. De bekymmer som flera av talarna välformulerat har beskrivit, bl.a. Ulf Björklund, drabbar i väldigt stor utsträckning dem som har många barn. Det är de som i dag har möjligheten att välja att stanna hemma. För just den kategorin har vi försökt att mildra effekterna genom att något utöka det särskilda bidraget till barnfamiljerna. Trots denna finsputsning blir ändå sluteffekten av att man måste spara så här mycket pengar att det får svåra konsekvenser för många som redan har det besvärligt. Jag vill gärna upprepa att vi är överens om en hel del när det gäller inriktningen och skall nu gå över till de delar där vi inte är överens i utskottet. Vi har i utskottet, i linje med att försöka fördela pengarna så rättvist som möjligt, sagt att det är naturligt att de som har väldigt stora lägenheter och förmögenheter i första hand får en reducering av bidraget. Då säger Miljöpartiet i sin reservation att vi går för hårt fram. Vi kan inte minska bostadsbidraget så mycket till dem som har förmögenhet därför att det inte är säkert att man blir rikare när huset ökar i värde och förmögenheten därmed växer. Det är inte säkert att man kan tillgodogöra sig den vinsten. Kds säger att förslaget får för svåra konsekvenser för de familjer där en är hemma, där familjen alltså valt att fördela arbetet på ett sådant sätt. Både Folkpartiet och kds säger att det här får för dramatiska konsekvenser för dem som bor i stora hus. Om det bara var så att vi här och nu hade att behandla varje enskilt förslag var för sig - om vi tycker bra om det eller om vi inte tycker om det - skulle jag egentligen vilja överraska talmannen genom att yrka bifall till samtliga reservationer som finns till betänkandet. Om jag gör det måste jag självklart också vara beredd att ta konsekvensen av det. Då måste jag föreslå besparingar inom andra områden. Eftersom vi har ägnat oss åt budgetarbete vet vi alla att det inte är alldeles enkelt att hitta något annat utgiftsområde i statens budget där man med lätthet kan hämta dessa pengar. Dessutom är det så att bostadssektorn hittills totalt sett har fått bära en väldigt liten andel av besparingarna sedan vi socialdemokrater kom tillbaka, just därför att vi vet att de stöd som finns är så oerhört viktiga för att alla människor skall kunna leva ett bra liv. Det finns naturligtvis ett alternativ till. Det vore att jag yrkade bifall till alla reservationer och sade att den här utökningen av statsutgifterna får vi ta. Någon miljard hit eller dit i den allmänna konkursen kan väl inte spela så stor roll, så låt oss öka underskottet. Då skulle jag gärna vilja påminna om det som Lennart Nilsson sade i den förra debatten om hur oerhört viktigt det är att vi som politiker ser till helheten. När det gäller minskat bostadsbidrag till familjer där en är hemma märks varje hundralapp oerhört tydligt. Men det finns också ett glasklart samband mellan statens ekonomi i stort och familjens hushållsekonomi. Om det är så som Lennart Nilsson påminde oss om, att vi får ner räntorna genom att få ner underksottet, leder det till en bättre ekonomi i de enskilda hushållen. Bara den räntesänkning som skett sedan förra sommaren har lett till att en normal villaägare som har ett lån på en halv miljon har fått en tusenlapp i minskade ränteutgifter, som han förhoppningsvis kan tillgodogöra sig när han lägger om lånen. Det är viktigt för oss att hålla i minnet att det finns ett sådant samband. Därför kommer jag inte att yrka bifall till alla reservationer utan står fast vid mitt yrkande om bifall till utskottets förslag, även om jag har en oerhört stor förståelse för alla de synpunkter som kommit fram. Det finns dock en punkt i betänkandet som jag skall ta upp och där vi inte följt regeringens förslag, till Erling Bagers stora besvikelse. Det gäller ungdomarna. Även om bostadsbidraget i första hand skall gå till barnfamiljer - vi delar den uppfattning som flera har uttryckt här - har ungdomarna också en oerhört utsatt situation. Många ungdomar har tyvärr inte kommit in i de trygghetssystem som vi som är litet äldre har kommit in i, de har aldrig fått chansen. De problem som många ungdomar har är ett alldeles nytt begrepp, mambor, äldre ungdomar som tvingas bo kvar hemma långt efter det att de har inträtt i vuxenlivet. En del måste tyvärr flytta tillbaka hem därför att de pressas av de höga boendekostnaderna. Det tror jag inte är bra för någon att vuxna människor tvingas att bo kvar hemma hos sina föräldrar. För att göra det möjligt för ungdomar att flytta hemifrån för att de skall kunna ta de utbildningsplatser som erbjuds, för att de skall kunna aktivt söka jobb har vi lagt tillbaka den besparingen för den får för svåra konsekvenser och räddar bostadsbidraget till ungdomar. Den kritik som regeringen har fått kommer från flera olika håll. Det finns en socialdemokratisk motion och från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern. Här har vi lyssnat på kritiken. Sedan finns det ytterligare ett antal förslag. Det gäller bl.a. kretsen av bidragsberättigade. Där ställde Sten Andersson en fråga förut. Det gäller folkbokföring kontra bostadsbidrag och annat. När det gäller dessa frågor kommer Lilian Virgin att tala för utskottets majoritet. Jag avstår från att kommentera dem. Jag hoppas att Sten Andersson kan vänta med att få svar på sin fråga. Därmed yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det är bra att Lars Stjernkvist egentligen vill tillgodose alla reservationer. Reservation nr 13 från Vänsterpartiet är en ytterst viktig reservation i det här sammanhanget. Det handlar om en helhetssyn och om fördelningspolitik, Lars Stjernkvist. Bostadsbidragens ökning från 2 miljarder till 9 miljarder är inte så anmärkningsvärd. Det är en medveten politik och till största delen en följd av förändringarna i skattereformen. Nu skär vi alltså bort 30 % av bostadsbidragen för långinkomsttagarna. Vad gör vi för att höginkomsttagarna skall ta sin del av ansvaret när det gäller dessa förändringar? En analys och utvärdering av skattereformen i förhållande till inkomster och boendekostnader är nödvändigt och viktigt att göra. Den utvärdering av skattereformen som har gjorts har inte kunnat påvisa eller belysa det förhållandet. Därför är detta ett enormt viktigt argument och krav när vi skall diskutera bostadsbidragen i framtiden. Varför ställer sig inte Lars Stjernkvist bakom den reservationen i nuläget? Sedan vill jag också kommentera den dåliga behandlingen i utskottet när det gäller de sammantagna effekterna av alla dessa förslag. Vi talar om några miljoner hit och dit i besparingar, men det görs ingen analys av hur dessa slår för hushållen. Hur ser förändringarna ut? Hur stora blir de? Jag tycker att det känns ganska otillfredsställande att i dag fatta beslut när man inte har fått de kunskaperna och den informationen. Varför har man inte kunnat ta fram detta, Lars Stjernkvist? Jag har vid flera tillfällen efterlyst det i utskottet.
Herr talman! Om man summerar alla skattehöjningar som vi har genomfört efter förra valet kommer man upp i summan ca 50 miljarder kronor. Varenda krona har vi motiverat med att besparingen är nödvändig för att saneringen av statens finanser skall kunna fördelas på ett rättvist sätt. Då säger Owe Hellberg: Låt oss sätta oss ned och göra en analys av de fördelningspolitiska konsekvenserna. Visst, det kan man göra ibland. Men det är inte i första hand så att de som i dag har det besvärligt på bostadsmarknaden efterfrågar mera av analyser och konsekvensbeskrivningar. Vad dessa människor behöver är pengar, Owe Hellberg. De pengarna har vi fått fram genom de höjda skatterna. Jag har ingenting emot att vi gör den typen av analyser, och det pågår dessutom ett arbete med en uppföljning av skattereformen. Det är bra och viktigt. Men i första hand, Owe Hellberg, är det inte analyser utan handling som de som har det besvärligt behöver.
Herr talman! Problemet, Lars Stjernkvist, är ju att man börjar bakifrån. Denna analys och konsekvensbeskrivning skulle naturligtvis ha varit gjord när vi började att hantera frågan om besparingar i bostadsbidragen. De utgår ju inte från skattereformen. Vi vet att bostadsbidrag och skattereformen hör ihop. Det handlar om fördelningspolitik och neutralitet mellan låginkomsttagare och höginkomsttagare. Vi skulle naturligtvis ha fått ta del av en analys innan vi tog itu med det här ärendet. Det är svårt för ett litet parti som Vänsterpartiet att ta ett sådant initiativ. Det måste naturligtvis regeringen göra för att sedan återkomma i frågan så fort som möjligt.
Herr talman! Det finns en konflikt i politiken som jag tycker att Vänsterpartiet och en del andra helt bortser ifrån. Å ena sidan måste vi som politiker, när det finns allvarliga ekonomiska problem, agera snabbt. Varje dag innebär att staten tvingas att betala ut en massa ränteutgifter. Då måste vi agera snabbt för att förhindra detta. Å andra sidan är det självfallet viktigt att man - som Owe Hellberg säger - försöker att grunda alla beslut på så djupa analyser som möjligt. Men om man skulle följa Owe Hellbergs recept är det alltid för tidigt att fatta de svåra besluten. Vi måste i så fall alltid vänta på mera analys. Lennart Nilsson sammanfattade i den förra debatten Vänsterpartiets politik med ett ord: populism. Tyvärr tvingas jag instämma i den beskrivningen.
Herr talman! Jag tyckte att Lars Stjernkvist var mycket hovsam i sin ton och i sitt framförande. Det kan bero på att det inte är längesedan som det var första maj. Han och hans kolleger åkte då land och rike runt och omtalade sig själva som de smås försvarare. Såvitt jag förstår är det nödvändigt med ett sådant tonläge när man skall genomföra en besparing som trots allt handlar om 2,3 miljarder kronor. Lars Stjernkvist, det har hänt att vi moderater från riksdagens talarstol har blivit kritiserade för besparingsförslag. Bläcket hann knappt att torka förrän det kom i stort sett samma förslag från Stjernkvists parti, från regeringen i Rosenbad. Jag noterar att det är en viss skillnad - inte bara i politiken utan även i avståndet - mellan Rosenbad och Helgeandsholmen. Då tänker jag på 29-åringarna. Jag förvånar mig över att man inte har kontakter mellan regeringen och de socialdemokratiska ledamöterna i bostadsutskottet. Herr talman! Detta med utvidgning av kretsen skall tydligen Lilian Virgin senare tala om. Därför skall jag inte ställa någon fråga om det. Jag noterar i alla fall att vi moderater får beröm för att vi är duktiga på att spara. Men vi sparar inte för sparandets egen skull, utan vi sparar därför att det är en förutsättning för en fungerande framtida ekonomisk och social tillvaro för hela det svenska folket.

Herr talman! Vi moderater vill genomföra häftiga besparingar, påstår Lars Stjernkvist. Men jag sade i mitt inlägg att vi instämde i stort i den summa som regeringen föreslog skulle sparas. Sedan har tyvärr Lars Stjernkvists parti genom utvidgningen av kretsen av bidragstagare försämrat den besparingen. Herr talman! Till sist: Som moderat skäms jag inte ett ögonblick för att jag driver och agerar för en politik som går ut på att minska statens inflytande och i stället öka de enskilda människornas inflytande.

Herr talman! Erling Bager sade att han attackeras av mig, därför att han försvarar regeringen. Då missförstod han mig helt. Vad jag sade var att Erling Bager lät som en socialdemokrat, och det var en komplimang. Sedan håller jag med Erling Bager om att det är en oerhört svår avvägning när det gäller om det är de barnfamiljer som bor i stora lägenheter eller stora hus eller ungdomarna som mest behöver de 300 miljonerna, om vilka vi har delade meningar om vilka de skall gå till. Jag medger att man kan resonera både för och emot, men när det gäller ungdomarna vill regeringen helt ta bort bidragen utan att det egentligen finns någon särskilt bra analys av vilka konsekvenser det får för ungdomarna. Däremot finns det ett ganska bra underlag i propositionen när det gäller beskrivningen av de konsekvenser som olika förslag får för barnfamiljerna. Jag säger inte att detta inte innebär några problem. Självfallet kommer detta att fresta på hushållsekonomin för dem som bor i stora hus eller lägenheter. Men i valet mellan två svåra alternativ har vi i utskottet på just denna punkt gått emot regeringens förslag.
Herr talman! Jag medger att man ibland måste göra svåra avvägningar. Vi prioriterar barnfamiljerna, som vi menar drabbas hårt. Vi kan därför inte göra ytterligare besparingar. Jag tror återigen att Lars Stjernkvist misstar sig när han bedömer de samlade effekterna. Många barnfamiljer kommer exempelvis att tvingas bort från egna hem och radhus. Det har tidigare varit ett uttryckt politiskt mål att bostadsbidragen skall innebära att barnfamiljer skall kunna bo i villa eller radhus. Nu sitter de där, och när vi skär ned i två etapper finns det även andra effekter som drabbar barnfamiljerna. Detta är att gå orimligt långt, och det protesterar vi mot från När det sedan gäller regeringens förslag om de ungdomar som saknar arbete har regeringen skrivit att man vill stimulera ungdomarna till att studera vidare. Därigenom skulle man uppnå samma effekter som med arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men det kanske är så att Lars Stjernkvist inte heller tror på regeringens arbetmarknadspolitiska åtgärder och på detta att man skall stimulera ungdomar att studera vidare. Man måste fråga sig var Lars Stjernkvist står när han bedömer regeringens trovärdighet. Den är tydligen väldigt låg.
Herr talman! Nej, Erling Bager, jag har inte blivit folkpartist. Av alla de förslag som vi har att behandla här i riksdagen är det på en enda punkt som jag, tillsammans med mina s-kamrater i bostadsutskottet, har kommit fram till att regeringen inte har den absoluta bästa lösningen. Men det är bara en liten marginalanteckning i det stora hela. Det är litet synd att Erling Bager gör detta till en debatt där barnfamiljer ställs mot ungdomar. Det är något som vi som politiker ofta råkar ut för - pensionärer ställs mot barnfamiljer osv. Men egentligen är det ju inte det som frågan handlar om. Det finns nämligen rika ungdomar och fattiga ungdomar, det finns rika pensionärer och fattiga pensionärer, det finns barnfamiljer som har det väldigt gott ställt och klarar sig utan bidrag och det finns barnfamiljer för vilka bidragen är helt nödvändiga. Vad vi har sagt i detta förslag är att låt oss nu, när det är ont om pengar, koncentrera stödet på ett sådant sätt att alla får stöd till en bra bostad. Om det sedan är någon, barnfamilj eller annan, som vill bo bättre än bra och som vill ha en större lägenhet, får man själv betala allt som det kostar för det som är utöver en bra standard. Jag tycker att det är en rimlig princip. Den är tydlig, klar och rättvis. Det innebär problem vid omställningen, visst. Men förslaget innebär ändå en ganska rimlig fördelningsprofil, vilket har väglett oss när vi har omfördelat pengarna från barnfamiljer i stora hus till ungdomar.

Herr talman! Nu förstår jag att Ulf Björklund är upprörd, för då brukar han alltid kalla mig för Lars Ulf Björklund frågade om jag inte är orolig. Jo, men det är ju så att regeringens förslag och det som Ulf Björklund nu argumenterar för innebär att ungdomarna förlorar hela sitt bostadsbidrag. Däremot har vi inte sagt att vi skall ta bort alla bostadsbidrag till barnfamiljerna. Fortfarande, med det förslag som vi socialdemokrater står bakom, kommer den övervägande delen av bostadsbidragen att gå till barnfamiljerna, och de skall gå till barnfamiljerna. För dem som har många barn förbättrar vi dessutom något. Men vi tycker att det skulle få alltför hårda konsekvenser om man helt tog bort bostadsbidragen till ungdomar, vilket skulle bli effekten av Ulf Björklunds resonemang, åtminstone för alla dem som inte studerar. Ulf Björklund säger att ungdomar har mycket lättare att röra på sig. Men det är just det som är problemet. Om man inte kan få något jobb och inte kan flytta hemifrån för att ta den utbildningsplats som kanske finns någon annanstans än där man råkar bo, då kan man inte röra på sig. Det är därför mängder av ungdomar här i landet är fastnitade hemma hos sina föräldrar, trots att de för länge sedan varit flygfärdiga. Det problemet vill vi inte göra värre genom att ta bort ungdomsbostadsbidragen. Vi lägger inte fram detta förslag därför att vi struntar i barnfamiljerna eller därför att vi inte förstår deras situation utan därför att vi tvingas att välja mellan olika, oerhört svåra alternativ.